Herr talman! Detta är också ett ganska litet ärende. Det gäller en föreslagen höjning av en avgift för viss avveckling av kärnkraftsföretagens verksamhet. Tidigare beslut anger 0,1 öre per kWh i avgift för dessa åtgärder. Propositionen innebär ett förslag om att höja avgiften till 0,15 öre, vilket låter litet men trots allt är en höjning med 50 %. Bakgrunden är att man utgår från en kortare användningsperiod av kärnkraften än vad framför allt kärnkraftsindustrin och vi tycker är motiverat. Det har varit upplagt för en 40-årig avskrivningsperiod. Vi finner inte någon anledning till att ändra på detta. Det förslag som gäller nu bygger på att avskrivningstiden skall sänkas till 25 år. Vi tycker inte att det är nödvändigt. Därför har vi anslutit oss till AB SWAFO:s yttrande i ärendet. De får väl betraktas som specialister på området. Ärendet är intressant på så sätt att två motioner har väckts, en från Ny demokrati och en från Vänstern. Vänstern föreslår en fördubbling. Det finns verkligen en spridning. I Dagens Nyheter i dag finns det en artikel om kärnkraft och lönsamhet. Den kan vara intressant i sammanhanget. Där påpekar man att kostnaden för att få fram 1 kWh med hjälp av kärnkraft är 10 öre och alternativet att producera på konventionellt sätt är beräknat till 35 öre. Man belyser i artikeln att även om det givetvis krävs tilläggsinvesteringar och reparationer är kärnkraften fortfarande mycket lönsam. Det är bakgrunden till att vi föreslår att avgiften skall vara oförändrad. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation.

Herr talman! Avgiften i Studsvikslagen är en liten del av de avgifter som kärnkraftsägarna skall betala för att ta hand om avfall och genomföra nedläggningar av kärnkraftsanläggningar. Avgiften skall täcka nedläggningen av Ågesta och Studsvik plus en del andra utgifter. Avgiften är, som framgår av betänkandet, beräknad på en driftstid av kärnkraftsverk på 25 år och på en realränta på Båda dessa antaganden betecknar vi som osäkra antaganden. Vi tycker att vi har fått vår bedömning av den höga osäkerheten på driftstiden för kärnkraftsverk bekräftad. De senaste åren har i princip samtliga kärnkraftsverk aldrig varit i gång samtidigt. Det dyker ständigt upp nya fel. Det är fel som är förknippade med åldrandeprocessen och den brist på erfarenhet som finns av hur gamla kärnkraftsverk beter sig. Vi tycker att man skall vara försiktig i bedömningarna av realräntans utveckling. Mot bakgrund av osäkerheten i driftstid och osäkerheten i bedömningen av utvecklingen av realräntan, menar vi att det är rimligt att fördubbla

Herr talman! Näringsutskottet tillstyrker regeringens proposition om ändring i Studsvikslagen, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande NU10. Förslaget i propositionen om avgiftshöjning ligger mitt emellan reservationen och meningsyttringen i utskottsbetänkandet, och därmed framstår förslaget som väl avvägt. Bakom Studsvikslagen, och ännu tydligare bakom finansieringslagen för kärnavfall, ligger tidiga tillämpningar av det som vi nu kallar producentansvar. Producentansvaret är i sin tur ett självklart inslag i vårt marknadsekonomiska system. Priset på en vara eller tjänst skall avspegla hela den resursuppoffring som den kräver inte bara för produktion och distribution utan också för att ta hand om avfallet. För kärnkraften är den principen mer konsekvent tillämpad än för andra energislag. Studsvikslagen innebär också att kärnkraften får bära vissa av sina utvecklingskostnader, närmare bestämt avvecklingen av vissa forskningsreaktorer och omhändertagande av avfall och bränsle från dessa m.m. Studsvikslagen. Där förutsattes en drifttid för varje produktionsreaktor på 25 år. Det är något som ligger fast i dagens energipolitik -- alltså inte 40 år som Bo G Jenevall lät antyda i sitt inlägg. Kostnadsbedömningarna slutade då på ca 1,1 miljarder kronor för de åtgärder som skulle finansieras med Studsviksavgiften -- som därför sattes till 0,1 öre per kWh. Det regeringen nu med näringsutskottets tillstyrkan föreslår är en anpassning av avgiften med en ökning på 0,05 öre till det nuvarande kostnadsläget för de aktuella åtgärderna. Reservationen från Ny demokrati bygger alltså på en annan energipolitisk grund -- 40 års livslängd för reaktorerna -- än den som vi i samförstånd över blockgränsen har kommit överens om vad gäller kärnkraftsreaktorernas livslängd. Jag menar inte den tekniska livslängden -- som uppenbarligen Bo G Jenevall talar om -- utan den samhällsekonomiska livslängden som tar hänsyn också till andra faktorer än de rent tekniska. Vänsterpartiets meningsyttring innebär en mer realistisk linje än den partiet intog 1988. Då föreslog Vänsterpartiet att avgiften skulle sättas till 1 öre. ''Intet prutades dock men så småningom prutades 80 %'', för att travestera ett litterärt citat. Blir det pengar över med avgiften 0,2 öre, får väl överskottet användas för att finansiera utvecklingen av andra energiformer menar Rolf L Nilson i meningsyttringen. Men det strider dels mot principen att varje energislag skall bära sina kostnader, dels mot att Studsviksavgiften statsrättsligt faktiskt är en specialdestinerad punktskatt. Det senare konstaterade näringsutskottet i betänkande 1988/89:NU7. Därmed skiljer sig Studsviksavgiften från den avgift som tas ut enligt finansieringslagen och som avser reaktorernas produktionsavfall. Herr talman! Propositionen och utskottsbetänkandet är väl underbyggda. Riksdagen kan lugnt följa beslutsförslaget att höja avgiften från 0,10 öre till 0,15 öre med hjälp av en ändring i Studsvikslagen.
Herr talman! Jag tror inte att jag i mitt anförande formellt yrkade bifall till meningsyttringen, så jag vill göra det nu. Sören Norrby sade att Studsvikslagen är ett tidigt uttryck för producentansvar. Det kan man väl hålla med om, precis som finansieringslagen. Men det är tveksamt om han har rätt när han säger att producentansvaret är mycket långt drivet när det gäller kärnkraften. Här har vi ju de ständiga diskussionerna om kärnkraftens försäkringskostnader, som gör att folk kan få för sig att det är billigt att producera el med kärnkraft. Men man måste hålla i minnet att kärnkraften är den enda verksamhet som inte har fullt kostnadsansvar för de skador som kan uppkomma av verksamheten. Man har en motivering till detta. Motiveringen är rätt krass. Det finns inga försäkringsbolag som är beredda att försäkra kärnkraftsanläggningar till fulla värdet. Om man tillämpade producentansvaret fullt ut, tror jag inte att man skulle kunna säga att kärnkraftselen var billig. Talmannen får ursäkta den här utvikningen, som inte handlar om Studsvikslagen, utan mer om producentansvaret i allmänhet.
Herr talman! Det jag sade var att för kärnkraften är producentansvarsprincipen mer konsekvent tillämpad än för andra energislag. Såvitt jag vet bär inte exempelvis förbränning av fossila bränslen sina försurningskostnader, luftföroreningskostnader; i synnerhet inte de vi tidigare har haft. Det var det som jag åsyftade. Principen om kärnkraftens livslängd kan man ha litet olika uppfattningar om. Men här finns nu en etablerad syn på vilken livslängd vi skall använda som underlag för politiska beslut. Det avspeglas också i den här propositionen och i betänkandet.
Herr talman! Med Sören Norrbys hjälp kommer jag gärna att fortsätta att driva på, så att den fossila energiproduktionen får ta sina kostnader fullt ut. Jag tycker att det är helt riktigt. Jag har en kort kommentar till det Sören Norrby sade om eventuell laglighet i det förslag som finns i meningsyttringen. Det vore mig främmande att insistera på att riksdagen skulle fatta olagliga beslut.

Herr talman! Jag vill bara för tydlighetens skull, eftersom Sören Norrby tog upp frågan om de 25 och de 40 åren, säga, om jag var otydlig på den punkten, att jag avsåg kärnkraftsindustrins beräkningar avseende livslängden, och i och för sig den tid som jag tror så småningom kommer att bli aktuell.

Fru talman! Rolf L Nilson har frågat mig om regeringen är beredd att pröva andra former av fasta Öresundsförbindelser som är förenliga med miljökraven. För närvarande pågår det som bekant en prövning av Öresundskonsortiets ansökan om tillstånd enligt naturresurslagen och vattenlagen att bygga en fast förbindelse över Öresund. Utgångspunkten för regeringens prövning är den utformning av förbindelsen som konsortiet redovisar i sin ansökan och som baseras på den folkrättsligt bindande överenskommelse som år 1991 slöts mellan Sverige och Danmark. Enligt överenskommelsen skall förbindelsen bestå av en kombinerad järnvägs och vägförbindelse mellan Kastrup och Limhamn. I regeringsförklaringen från 1991 slås fast att miljöprövningen skall gälla en fast förbindelses regionala påverkan och effekter på Östersjön. Avgörande i denna bedömning är enligt regeringsförklaringen att den s.k. nollösningen vad gäller vattengenomströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas. Regeringen har nyligen i en skrivelse till riksdagen lämnat en redogörelse för hur ansökan om en fast Öresundsförbindelse hittills har handlagts. Jag kan självfallet inte nu föregripa regeringens prövning och kan därför inte uttala mig om vad regeringens beslut kommer att bli. Regeringen kan enligt 4 kap. 2 § naturresurslagen besluta att en anläggning som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande beskaffenhet inte får utföras utan regeringens tillstånd. Regeringen tar ställning till en sådan prövning i varje enskilt fall. För närvarande finns dock ingen ansökan om någon annan utformning av en Öresundsförbindelse än den Öresundskonsortiet lämnat in. Således är det inte aktuellt att pröva någon annan form av

Fru talman! Jag tackar Olof Johansson för svaret. Det är den typ av svar som man kan förvänta sig av ett statsråd när en fråga är under beredning. Det krävs att man väger orden noga och att man markerar att det inte nu går att göra något ställningstagande. Jag är inte bunden av sådana hänsyn. Den information som kommit oss till del i form av bl.a. remissyttranden om Öresundsförbindelsen i föreslagen utformning är ganska entydig. Informationen pekar på att det inte går att lösa frågan om en fast förbindelse över Öresund med en bro avsedd för både tåg och vägtrafik, och där vägtrafiken dominerar. Skälen är många. Brokonstruktionen innebär sådana ingrepp i Öresunds vattenmiljö att ingreppen, om man arbetar efter en försiktighetsprincip, inte kan tillåtas. Bron får också, som en konsekvens av ingreppen i Öresund, troligen så stor inverkan på Östersjöns ekologiska system att nackdelarna med en Öresundsbro enligt försiktighetsprincipen blir uppenbara. Om man kompletterar bilden med vad de ingrepp som bron i form av bl.a. trafiksystem och anslutningar på land innebär för miljön, finner man ytterligare en faktor som talar mot ett brobygge, framför allt med tanke på vägtrafikdelen. Ett framtida trafiksystem -- man syftar ju till ett sådant -- skall ju inte bara vara avpassat för att åstadkomma något slags nollösning, dvs. att det inte skall bli några försämringar i förhållande till det läge som vi har i dag. Ett framtida trafiksystem måste också klara påtagliga förbättringar av exempelvis luftmiljön och andra faktorer med aspekt på vår närmiljö. På den punkten har Sverige genom internationella åtaganden förbundit sig genom riksdagsbeslut att verka för sådana förbättringar. Då blir det fullständigt uteslutet att göra investeringar som skall verka över lång tid framöver och som omöjliggör den här typen av förändringar. Till detta kan läggas den ekonomiska aspekten som visserligen inte ligger inom Olof Johanssons ansvarsområde, men som samspelar med miljöfrågorna. Det är knappast troligt att det går att få god ekonomi med en broförbindelse med så låga biltrafiktal som man räknar med och som miljöremissinstanser förutsätter för att de skall kunna acceptera broförbindelsen. För att erhålla god ekonomi med bron krävs det betydligt högre trafiktal. Ytterligare en negativ faktor vad gäller miljön kommer i så fall att bli uppenbar, och bron kommer av miljönhänsyn att bli ännu mindre acceptabel. Mot den här bakgrunden är Vänsterpartiets ställningstagande klart. Alla fakta som har kommit upp på bordet talar i bromotståndets riktning. Naturligtvis skall ett beslut inte hastas fram -- en fråga skall inte heller dras i långbänk. Men om väl en genomgripande miljöanalys skall göras, måste man invänta den tredimensionella genomströmningsanalys som den internationella havsmiljöexpertpanelen krävt. Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Olof Johansson: Kommer regeringen att vänta in dessa resultat innan ställning tas? Man räknar med att dessa resultat skall vara klara i juni eller juli. Det är ett par saker som slår mig i Olof Johanssons svar. På nio ställen, utöver rubriken, nämns ordet förbindelse. Även i regeringsdeklarationen talas det om en fast förbindelse. Ingenstans i svaret nämner Olof Johansson ordet bro. Har detta någon betydelse utöver den språkliga? Det blir ju annars litet enformigt att tala om förbindelse rakt igenom. Jag hoppas det har en större betydelse. Jag tror också att det har det, efter att ha läst en intervju med Olof Johansson i Dagens Nyheter. Han säger där att en annan förbindelse måste prövas, om inte bron klarar miljökraven -- vilket bron inte gör. Då ligger en borrad järnvägstunnel nära till hands. Olof Johansson säger i sitt svar att regeringen bara kan pröva konkreta projekt som är förelagda prövning. Vad krävs, Olof Johansson, för att tunnelalternativet skall komma upp till prövning?

Fru talman! Vi har under lång tid diskuterat och debatterat en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Det verkar som det strular in i det sista. Nyligen accepterade danskarna att följa de krav som den svenska vattendomstolen ställt. Ändå verkar det inte räcka. Fru talman! Överallt där det funnits tekniska och ekonomiska möjligheter, har människor byggt broar. Jag har varit runt på många ställen i världen och sett broar. Förvisso har det uppstått proteströrelser när man har börjat prata om en bro, men när bron väl stått på plats har den accepterats och det har aldrig ställts krav på något alternativ. Då måste jag ställa frågan: Om broar är positiva men en Öresundsbro är negativ, finns det en gräns för längden på bron? Är en bro positiv om den är kortare än ett visst antal meter och negativ om den är längre? Jag känner mig provocerad att ställa en fråga till Rolf L Nilson. Motståndet mot bron verkar dess värre öka i takt med avståndet från densamma. Om bron är en så stor fråga som ni och några andra grupperingar gör den till, vad beror det på att nästan inget av de partier som är motståndare till bron i praktiken är representerat i någon församling i Malmöhus län? Fru talman! Även framöver kommer den stora transportdelen att gå med gummihjul mot asfalt -- det kan vi aldrig komma ifrån. Jag vet att bilen utvecklas positivt. Man skall givetvis ta hänsyn till trafikproblem i storstäderna, men att bilen även framöver kommer att vara det stora transportmedlet är alla överens om. En tunnel har nämnts som alternativ. Men vi kan inte bygga en tunnel, därför att den kan inte finansieras. Vi får inte bryta mot regeln som säger att skattebetalarna inte skall betala någonting för en fast förbindelse, utan användarna skall betala den. Jag har besökt tunnelbygget under Stora Bält i Storbritannien och Frankrike. Större ekonomiska katastrofer lär det vara svårt att finna. När man bygger sker det aldrig exakt enligt budgeten, utan den spricker alltid litet grand. Budgetarna för de här tunnlarna har dock spruckit så magnifikt att det pekar på att vi inte bör bygga en tunnel. Med en tunnel krävs det fortfarande tidtabeller. Och vart skall lastbilarna ta vägen? Lastbilar kan inte gå på tåg i en järnvägstunnel. Det är min bestämda uppfattning att den enda chansen för SJ att kunna utvecklas som järnvägsföretag är att det byggs en bilbro, där bilisterna betalar den stora delen, dvs. betalar för tågen, som därmed blir subventionerade. Någon annan möjlighet finns inte. Min slutsats måste bli den att de utredningar som har gjorts och presenterats om teknik, miljö och ekonomi, vid en saklig och objektiv granskning klart visar att Öresundsförbindelsen uppfyller de krav som avtalet med Danmark stipulerar. Utformningen från ekologisk synpunkt kan göras så att skadliga verkningar på miljön förebyggs. Regeringen bör därför omgående sluta den numera något absurda debatten och fatta ett positivt beslut i tillåtlighetsfrågan. Allt annan strider mot riksdagsbeslutet från den 12 juni 1991. Allt annat är också ett svek mot Danmark, som är avtalspart, och hotar dessutom -- och det är mycket allvarligt -- att ifrågasätta Sveriges rykte som internationell avtalspart.

Fru talman! När beslutet om Öresundsbron fattades i juni 1991 fanns det två villkor. Det ena var att bron inte skulle försämra miljön i Öresundsområdet. Det finns skäl att också i dag påpeka att detta inte är vilket område som helst. Då hade en utredning nyligen gjorts om miljöförhållanden runt Öresundsregionen. Miljödelegatation Västra Skåne hade avgett ett betänkande. Miljödelegationen pekade på de svåra miljöproblem som redan fanns i regionen och avvisade en bro. Man tog upp dels luftföroreningarna, dels vattengenomströmningen. Det andra villkoret var att bron skulle kunna finansieras via avgifter. Skattebetalarna skulle inte behöva träda in. Det var egentligen det enda motivet för att tunnelalternativet inte kunde godtas. Alla var annars överens om att tunnelalternativet var det miljömässigt bästa. Nu har remissinstanserna sagt sitt, och bedömningarna är blandade. Brodelegationen har naturligtvis sagt ja. Men tunga remissinstanser, som Koncessionsnämnden för miljöskydd, har sagt blankt nej. Kammarkollegiet, som företräder allmänheten, har också vid varje tillfälle sagt nej, från miljömässig synpunkt. Naturvårdsverket har visserligen sagt ja, men det får absolut inte ske några muddringar. Såvitt jag förstår är det omöjligt att uppnå en nollösning utan att muddra i Öresund. Muddringar kommer allvarligt att påverka fisket i Öresund. Vattendomstolen har sagt ja, men med stora förbehåll. Riksrevisionsverket har påtalat att de beräkningar som ekonomin bygger på behöver granskas ytterligare. De ekonomiska beräkningarna är bristfälliga, och det skulle finnas skäl att se över dem. Kommer Öresundsbron då att klara miljöhänsynen? Nej. Jag har samma uppfattning som Naturvårdsverket. Det är säkerligen möjligt att uppnå en nollösning, men till vilket pris? Till vilket miljömässigt pris skall man muddra i Öresund? Vad kommer muddringarna att innebära för fisket? Ingen har gett svar på den frågan, mer än att man har sagt att det kan antas att det får allvarliga konsekvenser för fisket i Öresund. Vad kommer det att kosta ekonomiskt att göra de förändringar som behövs med anledning av Vattendomstolens svar, sammantaget med en del andra saker som har uppkommit? Det finns t.ex. någonting som heter Citytunneln i Malmö, som är helt betingad av bron, inte finansierad någonstans och kostar ungefär 3 miljarder. Borde inte den finnas med i beräkningarna? Det är i högsta grad en miljöfråga för malmöborna. Borde man inte kolla Riksrevisionsverkets ekonomiska beräkningar? 10 000 bilar låter inte speciellt mycket, men om man väger samman det antalet med det antagande som gjordes när beslutet fattades, nämligen att en stor del av trafiken uppe på HH-leden skulle finnas kvar, blir det en högst avsevärd trafikökning -- kanske en dubblering av den trafik som går över sundet i dag. Är det för det första realistiskt, för det andra miljömässigt acceptabelt med en sådan trafikökning? Jag skall kommentera något av det som Sten Andersson i Malmö sade. Han frågade vilken väg lastbilarna skulle ta. Ja, de tar naturligtvis den närmaste vägen. Det gör de i dag. Åkeriföretagen säger också nästan enstämmigt att de inte kommer att använda den här förbindelsen till kontinenten. De hamnar ju på en ö, och det är en lång omväg att åka över Malmö-Köpenhamn om de skall ner till Jag skulle dessutom vilja upprepa den fråga som Rolf L Nilson ställde. Expertpanelen är viktig i sammanhanget, bl.a. när det gäller att pröva den tredimensionella lösningen, om en nollösning verkligen är möjligt. Vilket är det bästa sättet? Vore det inte rimligt att invänta expertpanelen? Då får man också göra de kostnadsberäkningar som är betingade av en lösning -- om man nu kommer fram till en lösning; det vet vi inte i dag. Med tanke på det som remissinstanserna har sagt borde Olof Johansson egentligen övertyga sina regeringskolleger om att skrinlägga broplanerna. Det har gjorts en miljöprövning, och en bro håller uppenbarligen inte måttet från miljösynpunkt. Dessutom är de ekonomiska beräkningarna, som bygger på att bron skall finansieras utan att skattemedel används, sannolikt orealistiska. Tiden är nu mogen att pröva ett annat alternativ, som är både mycket fördelaktigare från miljösynpunkt och mycket mer sannolikt ekonomiskt sett, nämligen en borrad järnvägstunnel i HH-leden. Det skulle vara det bästa alternativet från miljösynpunkt, men det är inte prövat ekonomiskt. Till slut skulle jag vilja fråga miljöministern om han inte delar sin förre partiordförandes synpunkt, att när man skall bygga en spång är det rimligt att göra det där ån är som smalast. Så brukar man väl göra? Borde inte samma regel gälla när vi nu skall bygga en fast förbindelse över Öresund?
Fru talman! Det här tenderar att bli en allmän brodebatt. Jag tycker att tillfället är fel valt för det. Den debatten fördes för två och ett halvt år sedan. Nu befinner vi oss förhoppningsvis i slutskedet av den process som skulle leda fram till att avtalet förverkligas. Helt allmänt vill jag säga att regeringen visar en påfallande stor handlingskraft när det gäller att riva ned välfärdssystem. Men när det gäller att bygga Sverige kan man inte skönja någon handlingskraft. Vi ingick ett bindande avtal mellan Sverige och Danmark för två och ett halvt år sedan. Då godkände parlamenten i de båda länderna avtalet. Men regeringens talesman svävar fortfarande på målet när det gäller fullföljandet av det. Miljöministern hänvisade i svaret till regeringsförklaringen från 1991. Där heter det: Avgörande vid miljöprövningen är att en s.k. nollösning beträffande vattengenomströmningen kan uppnås. Det var det villkor man ställde för miljöprövningen och för att fullfölja avtalet. Min fråga är: Gäller denna regeringsförklaring fortfarande? En följdfråga: Finns det någon remissinstans som hävdar att en nollösning inte kan uppnås? Finns det således någon grund för att säga att det villkor som sattes upp i regeringsförklaringen 1991 för att fullfölja avtalet inte kan uppfyllas? Jag menar att så inte är fallet. Remissutfallet säger oss att det går att uppnå en nollösning. Därför kan man fråga sig: Vad är det då som hindrar oss att fullfölja avtalet? Mats Odell här i kammaren att regeringens ambition var att arbetet med brofrågan skulle drivas så att anläggningsarbetena skulle kunna inledas före årsskiftet -- avtalet föreskriver också att man skall arbeta med den målsättningen. Kommunikationsministern försäkrade uttryckligen att hela regeringen -- alla statsråden -- stod bakom denna förklaring av regeringens ambitioner. I dagens nummer av Dagens Nyheter säger Mats Odell att beslutet måste tas före jul. Min fråga till miljöministern är: När kommer regeringen enligt miljöministerns uppfattning fram till ett beslut i den här frågan? Det har ju ryktats att man skulle invänta ytterligare utredningar. Här kräver Rolf L Nilson och Jan Andersson också att man skall vänta. Så har det varit under decennier. Varje gång man har närmat sig ett beslut -- aldrig har vi varit så nära som nu -- kommer kraven att ytterligare utredningar skall göras. Det är bara förhalningstaktik. Jag hoppas att miljöministern inte nu håller på att placera ut någon ytterligare långbänk i den här frågan. I slutet av miljöministerns svar finns en något märklig kommentar. Han konstaterar där att det inte finns någon ansökan om utformning av något annat slags Öresundsförbindelse. Nej, tacka för det! Det är ju ett välkänt faktum. Det är ju ändå regeringen och parlamentet som har beställt detta projekt. Det är ett statligt konsortium -- som är gemensamt för Sverige och Danmark -- som har presenterat utformningen av det. Rolf L Nilson och Jan Andersson pläderar för att man nu skall börja tänka på ett annat projekt, nämligen tunnelalternativet. I så fall finns det ingen -- det försäkrar jag -- som är beredd att stå för en ansökan och därmed också ta de ekonomiska riskerna med projektet. Ett av de avgörande skälen för att man valt broalternativet är ju att detta är självfinansierat genom avgifter. Det har gång på gång försäkrats och dokumenterats. Ändå hävdar kritikerna att vi måste analysera detta ytterligare. Däremot bekymrar man sig inte alls för vilka konsekvenser av ekonomisk karaktär som ett tunnelalternativ skulle få. Järnvägstrafiken betalar ju bara marginella kostnader för den här fasta förbindelsen, och därför blir avgifterna ganska små. En tunnel betjänar bara järnvägstrafiken, och tunnelalternativet måste därför subventioneras av skattebetalarna. Slutligen en allmän reflexion: Här finns ett bindande, folkrättsligt avtal med ett av våra grannländer. Om nu regeringen av några för mig obegripliga skäl inte skulle anse sig kunna fullfölja detta avtal -- vilket anseende tror miljöministern att Sverige då kommer att få som avtalsslutande part? Vilka konsekvenser får det om man nu skulle springa ifrån det här avtalet? -- Jag tycker att det är berättigat och viktigt att se den saken i ett vidare perspektiv.

Fru talman! Folkpartiet liberalerna hade redan i anslutning till att avtalet om en fast förbindelse över Öresund diskuterades krav på dels en nollösning, dels att ett handlingsprogram mot luftföroreningar i regionen skulle utarbetas. Det senare kravet avvisades den gången av riksdagen. Nu har vi fått in olika remisssvar. De är, som man kan förvänta sig när många experter är inblandade, litet varierande. En del experter säger nej. Andra säger ja. Vissa har betydande invändningar. Förhoppningsvis gör nu regeringen en sammanvägning av svaren, med all respekt för hur dessa experter har kommit fram till sina beslut. En fråga är dock fortfarande inte belyst. Det är den delen som handlar om det gemensamma luftvårdsprogrammet, det gemensamma ansvaret för luftföroreningarna. Detta är en miljödebatt. Det tycker jag är oerhört väsentligt. Rolf Nilson tog upp frågan om muddringen. Till honom vill jag säga att det fortlöpande kommer miljörapporter från bygget av den andra bron vid Femer Bælt, som Danmark är inblandat i. Det har visat sig att det finns 15 % spill i muddringen. Det har Rolf Nilson alldeles rätt i. Det visar sig också att effekterna av det stora spillet sedan bygget påbörjades 1988 ändå håller på att avta. Blåmusselbankerna tar sig. Ejdrarna, som lever på blåmusslorna, är på väg mot att återuppnå sitt ursprungliga antal. De svenska kraven är att det max skall få vara 5 % spill. Det svenska konsortiet säger att det är möjligt, därför att kravet finns från början. Då läggs arbetet upp på ett helt annat sätt än det gjordes vid Store Bælt-bygget. Dessutom medverkar botten i Öresund till att man kan utgå från och lova att spillet kommer att bli max 5 %. Jag har frågat Olof Johansson om luftvårdsprogrammet. Jag har också frågat om man under ett eventuellt byggandes gång på ett forsknings och expertmässigt sätt fortlöpande har tänkt följa vilka miljökonsekvenser det blir, hur de attackeras och hur miljön återhämtar sig.
Fru talman! Det är trevligt att samlas så många i en och samma debatt. Det underlättar inte för mig, men jag vill ändå inte avgränsa mig till att enbart säga att beredning pågår. Jag tänker ta upp ett antal av de principiella frågeställningar som har rests. Låt mig först ta upp frågan om beslutsprocessen. Den återkommer i alla sådana här debatter. En del säger att man drar detta i långbänk. Georg Andersson tillhör den kategorin. Har vi ont om tid i den här frågan? Ja, det finns en inriktningsformulering om hur detta skall ske. Men det är en inriktning. Det bör Georg Andersson känna till. Jag har ingen avsikt att förhala någonting. Jag har aldrig haft det. Jag vill ställa en motfråga. Den behöver ingen svara på. Den är retorisk: Har det ingen betydelse att Vattendomstolen först sade att man skulle komma med ett yttrande före sommaren, att man sedan sade augusti och sedan oktober? Yttrandet från Vattendomstolen kom den 15 november. Därefter skedde en vanlig hantering i en solfjäderremiss. Det innebar att de sex olika instanserna 14 dagar därefter hade ytterligare en vecka på sig att avgöra om de ville yttra sig om varandra. Expertpanelen kom med sitt senaste utlåtande den 2 eller 3 december. Är inte detta relevant i ärendet? Vi har alltså en vecka på oss i Miljö och naturresursdepartementet. Jag ställer bara frågan: Hur kan sådana frågeställningar över huvud taget komma upp? Det är i synnerhet märkligt när de kommer från personer som borde veta hur ett regeringskansli fungerar. Jag måste säga att jag blir upprörd. Förseningar har inte skett under den här regeringens tid. Om de har skett har de skett tidigare. Jag skall nu ta upp frågan om miljöprövningen. Det är klart att vi har ett ärende att hantera. Det är fastlagt i avtal och i sökandens ansökan. Det är vad vi har att pröva. Det gör vi, ingenting annat. Man kan ha synpunkter på hur detta har skötts tidigare. Jag har mycket starka sådana. Jag kanske inte skall vidga debatten för mycket, men jag vill tala om att departementet i dag för första gången under hela denna process förhoppningsvis har en helhetsbild. Det är klart att vi, nu när vi ser helheten, kan konstatera att saker och ting har gjorts i fel ordning. Det rimliga hade varit att miljökonsekvensbeskrivningar och miljöprövningar hade gjorts utan bindande avtal med en annan stat. Jag säger återigen: det är inte den nuvarande regeringen som har hanterat ärendet på detta sätt. Det finns naturligtvis ansvar på annat håll för att miljön ses som en restpost. Det finns helt enkelt ett annat synsätt. Man tycker att det får bli vad det blir och att man sedan skall ta hand om konsekvenserna. Det handlar alltså om miljövård och inte om miljöpolitik som samhällsplanering. Jag är mycket engagerad i dessa frågor. Jag har en viss förmåga att se igenom vad som har hänt under processens gång. Det finns inte någon anledning för Georg Andersson att sätta sig på några höga hästar eller som domare i det här fallet. När det gäller de frågor som har ställts under debatten konstaterar jag att vi, när regeringen bildades, var överens om hur denna fråga skulle hanteras, med de förutsättningar som dessförinnan var fastlagda. Det betyder att det inte är så svårt att se att vattengenomströmningsfrågorna har avgörande betydelse. I övrigt skall lagarna tillämpas precis som de har stiftats här i riksdagen och överlämnats till regeringen. De aktuella lagarna är naturresurslagen och vattenlagen. Båda är tillståndslagar. Det är fråga om att säga ja eller nej. Man kan foga villkor vid ett ja. Det är mycket enkelt. Vi försöker göra bästa möjliga av den situation som vi har ärvt. Jag tror inte att man skall lägga in några mer sofistikerade tolkningar av att t.ex. frågan om Öresundsförbindelsen fanns med i regeringsförklaringen. Det är klart att vi var medvetna om att miljökonsekvensbeskrivningar enligt Esbokonventionen också skulle kunna innebära en möjlighet för sökanden att komma med andra alternativ, om man så ville. Så kan jag uttrycka mig. Så är det. Detta erbjöds dem. Det har vid flera tillfällen här i kammaren varit debatt med Görel Thurdin om detta. Det är bakgrunden. Fru talman! Jag återkommer senare till övriga frågor.

Fru talman! Jag vill göra en ganska allmän reflexion. Det finns i debatten -- det har uttryckts här av Georg Andersson och Sten Andersson i Malmö -- en tendens att vifta bort problemen kring Öresundsförbindelsen. Det sägs att man har tjatat om denna fråga sedan 1886, eller när det nu var man började, och låt oss nu komma till skott. Jag tycker att det bygger på en oerhört förenklad syn och ett förträngande av viktiga fakta. Ett faktum som borde vara uppenbart för alla är att diskussionen om Öresundsförbindelsen engagerar folk mycket djupt och klyver nästan alla politiska partier mitt itu. Undantaget är möjligen Moderaterna. Socialdemokraterna är delade i frågan. Så sent som för någon vecka sedan fick Folkpartiets partistyrelse kalla in extra folk för att man skulle kunna fatta ett beslut som stämde överens med regeringens uppfattning. Det är inte alls som Sten Andersson säger att de partier som är motståndare till just den här utformningen av förbindelsen är dåligt representerade i M-län -- tvärtom. Hela den moderata organisationen i Helsingborg är motståndare. Moderaterna i Lund är uttalat emot denna lösning. Detta var några exempel. Engagemanget är inte beroende på något slags utvecklingsfientlighet eller på ett motstånd mot en förbindelse. Vi är intresserade av att få en bra och väl fungerande trafik över till vårt systerland Danmark och få bra kommunikationer mellan Malmö och Köpenhamn, där problemet finns. Vi vill ha en modern lösning som tål framtiden och som är förenlig med de mål som vi har ställt upp för framtiden. De målen gäller inte bara att miljön inte skall bli sämre. Det är uttalat så att den skall bli bättre. De lösningar som är föreslagna och uppvisade hittills innebär ingen möjlighet till förbättringar. I bästa fall erbjuder de en s.k. nollösning på problemet, dvs. att det inte blir sämre än vad det är i dag. Detta är inte tillräckligt om man ser det i relation till de andra åtaganden som vi har. Det är definitivt inte förenligt med åtagandet att Östersjön skall återställas, förbättras och åter bli ett fungerande, levande biologiskt system.
Fru talman! Såsom efteranmäld till den här debatten har jag bara tre minuter på mig för ett inlägg. Jag har ingen taletid därefter. Jag blev inte riktigt klok på varför miljöministern blev så indignerad. Jag förstår inte vad hans tal om inriktningsformulering syftar på. Jag konstaterar att regeringen snart har haft hela sin mandatperiod på sig att förverkliga det här avtalet. Det är två och ett halvt år sedan det tecknats. Kommer det att fattas ett beslut före jul? Det säger kommunikationsministern, och det antyder statsministern då och då. Eller blir det fråga om ytterligare förhalning? Kommer långbänken in, miljöministern? Saker och ting har inte tagits i rätt ordning, säger miljöministern. Han syftar på min handläggning av den här frågan. Miljöministern måste känna till förhållandet. Riksdagen har med stor majoritet godkänt det här avtalet och den här handläggningsordningen. Personligen ville jag -- och det har jag gett offentlighet åt -- gå fram med en lag om Öresund för att få miljöprövningen synkroniserad med den danska lagstiftningen och handläggningsordningen. De som hade det formella ansvaret för miljöfrågorna ansåg att man borde tillämpa naturresurslagen på sedvanligt sätt för att misstanken inte skulle uppstå att vi smusslade och trixade med Öresundsförbindelsen. Det var nödvändigt att ingå ett avtal med danskarna för att kunna få fram ett projekt som kunde prövas. Detta var ett moment 22 som det gällde att bryta sig ut ur för att det över huvud taget skulle hända något i den här frågan. Det hade varit lätt att bara skjuta den ifrån sig och med formella motiv skjuta hela projektet på framtiden. Det var som sagt en stor majoritet i riksdagen 1991. Nu säger Rolf L Nilson att vi nonchalerade och inte ville göra en analys. Snälla Rolf L Nilson, finns det någon fråga som har utretts så grundligt, länge, omfattande och seriöst som frågan om en Öresundsförbindelse? Jag tvivlar på det. För mig är en bro en bättre trafiklösning än en tunnel. För mig är det framför allt avgörande att finansieringen av den fasta förbindelsen kan, om man bygger en bro, ske genom trafikantavgifter. Den behöver då inte belasta statsbudgeten. Den som har erfarenhet av att försöka få fram pengar till infrastruktur vet att det inte är så lätt att göra det över statsbudgeten. För mig framstår det som ganska angeläget att få till stånd projekt i mina hemtrakter, t.ex. Bothniabanan, över statsbudgeten. Statsbudgeten borde inte belastas med finansieringen av en tunnel under Öresund när det finns andra alternativ som kan finansieras med avgifter.
Fru talman! Jag vill göra en kortfattad kommentar som jag glömde i mitt förra inlägg. Sten Andersson i Malmö talade om kostnadsfördyringar i samband med projektet med en tunnel över engelska kanalen. I det sammanhanget bör man också titta på bron över Store Bælt. Den har blivit betydligt dyrare än vad man beräknade. Jag tror att det rör sig om 60--70 % mer än i beräkningarna. Det finns skäl att tro att även en bro över Öresund skulle drabbas av en liknande utveckling. Helsingör, Georg Andersson, är inte ekonomiskt prövat. Det har gjorts en utredning. Den kom fram till 6 miljarder. Det är mycket mindre än vad det skulle kosta med en bro eller en tunnel mellan Köpenhamn och Malmö. Det är ett alternativ som sannolikt skulle klara sig både ekonomiskt och miljömässigt. Det är riktigt att det kan vara en nollösning. Men till vilket pris? Skall vi godkänna muddringar i Öresund, som kan förstöra för fisket? Naturvårdsverket tror att det blir problem. Får det kosta hur mycket pengar som helst? Ibland kan man undra vad vi skall med en miljöprövning till. Det verker på en del ja-sägare som att det är helt onödigt, oavsett vad instanserna har sagt. Jag delar miljöministerns uppfattning att vi borde ha haft en annan beslutsordning. Jag vill referera vad jag sade i en tidigare debatt: Med tanke på detta har ett antal socialdemokrater från västra Skåne, Kvinnoförbundet, SSU och Broderskapsrörelsen väckt motioner i denna fråga. Vi har sagt att man borde göra en miljökonsekvensanalys innan man fattar ett beslut om vilket förbindelsealternativ som är det bästa. Analysen skall dels på ett bättre sätt än vad som i dag har gjorts undersöka miljöfrågorna, bl.a. vattengenomströmningen, dels göra en samlad bedömning av hur trafikutvecklingen i regionen påverkas av olika alternativ. Detta skall alltså göras innan beslut fattas. Om detta hade gjorts är jag ganska säker på att det hade blivit ett nej. Vi har haft en knepig beslutsordning. Jag erkänner det. När vi har en miljöprövning är det rimligt att vi tar den på allvar, lyssnar på remissinstanserna och väger samman det med de ekonomiska konsekvenserna.
Fru talman! Här har vi nu kunnat lyssna till bl.a. en folkpartist -- Folkpartiet ingår i den nuvarande regeringen -- och en socialdemokrat -- Socialdemokraterna genomdrev brobeslutet. Är det en tillfällighet att båda dessa personer kommer från Helsingborgstrakten? Frågan kan förbli obesvarad. Jan Andersson, det är klart att jag sade i mitt anförande att stora byggen sällan håller kalkylen. Men mina argument vilar på en fast grund. Erfarenheten av att bygga broar är betydligt större än att bygga stora tunnlar under vatten. Det finns faktiskt inte så många tunnlar. De som finns och som byggs har spräckt alla kalkyler på ett oförklarligt sätt. Fru talman! Det är ett i stort sett enigt svenskt näringsliv som står bakom en kombinerad bil och järnvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn. Det sägs här att åkeriföretagen är motståndare. Men när jag går runt i Malmö kan jag se stora lastbilar där det står skrivet: ''Vi åkare kräver en bro!'' Jag har svårt att tänka mig att de kör runt med dekaler som pratar mot dem själva. Det är inte helt logiskt att agera så. Återigen har frågan kommit upp om att utreda huruvida det skall vara en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Det var danskarna som förkastade detta alternativ. Alla är överens om att en tunnel inte kan finansieras av brukarna, utan den måste finansieras av skattebetalarna -- alltså även de personer som aldrig kommer att använda tunneln. Vill ni som vill ha en tunnel verkligen att andra som inte skall använda den skall tvingas betala för den med sina skattepengar? Siw Persson säger att ekonomin faller ihop. Jag undrar vilka undersökningar hon baserar det påståendet på. Det kan finnas enskilda forskare. Men sammantaget talar allt för att budgeten är positiv för bron. Fru talman! Det är min bestämda upfattning att om hjulet inte redan skulle vara uppfunnet, skulle det finnas ledamöter i denna kammare som i fråga om att uppfinna hjulet skulle säga nej till en sådan utveckling.

Fru talman! Jag vill klart markera att jag inte gillar att flera har ifrågasatt andras motiv. Ibland är det helsingborgare som utges för att rösta på ett visst sätt för att de är just helsingborgare, ibland är det små partier som inte har representation här eller där. Det är inte värdigt denna kammare, och jag tycker att vi skall sluta med det. Jag förutsätter att jag får svar från miljöministern när det gäller mina frågor om diskussionen med Danmark om ändringar i planerna för nollösning och gemensamt luftvårdsprogram och att löpande följa effekterna under byggandet. Jag begärde egentligen ordet för att jag vill vända mig till Rolf Nilson. Jag tycker att han lät antyda att Folkpartiets ledamöter i partistyrelsen var manipulerade att rösta på ett visst sätt. Jag vill göra klart att det var fråga om ett helt vanligt partistyrelsemöte. Partiet har fram till nu öppet och med högt i taket debatterat frågan men vägrat att låsa sig fast i en ståndpunkt i väntan på svaren från remissinstanserna. Nu anses ett tillräckligt underlag finnas. Det finns en bedövande enighet i partiet för en fast förbindelse. Vidare kan partiet ha olika tilltro till de experter som har uttalat sig. Med utgångspunkt i detta har det blivit en i och för sig inte bedövande övervikt för ett ja till projektet men dock en rejäl övervikt. Det har inte manipulerats fram. Beslutet bygger på de bedömningar som var och en som liberal har fått göra med utgångspunkt i det stora samlade material som nu finns.

Fru talman! Jag vill gärna tacka för det senaste inlägget i frågan. Jag tror att alla inser att detta är en svår fråga att hantera. Det finns en historisk bakgrund, och det har funnits delade meningar under denna vid det här laget ganska långa tid. Man kunde naturligtvis ha varit mer förutseende -- därav min tidigare indignation. Denna regering har inte haft möjlighet att påverka förloppet. Vi har inte ens påverkat den förändrade situationen i Europa, dvs. med murens fall och när Europa höll på att kantra. Vi har naturligtvis inte kunnat påverka fallissemanget i frågan om förbindelsen över Femer Bælt. Den frågan har tills vidare försvunnit ur bilden. Den påverkar också transportsträckor, ekonomi, en bra trafikföring osv. Det finns många sådana förutsättningar som är som de är därför att det finns delade meningar mellan olika parter. Men miljöprövning är inte något som skall slängas in hur som helst i efterhand. Det är en allvarligt menad process. Jag utgår från att alla instämmer i detta. Bästa möjliga görs nu för att prövningen skall vara så saklig som möjligt. Det hela handlar primärt om tillämpningen av två lagar som har sina rötter i denna lagstiftande församling. En av dessa lagar är vattenlagen. Den har inte nämnts särskilt mycket. Men lagen är vidare till sin syftning än vad folk i allmänhet har klart för sig. Det finns paragrafer i t.ex. tredje kapitlet som handlar om dessa frågor. Enligt 1 § får ett vattenföretag inte komma till stånd, om det med hänsyn till valet av plats eller på något annat sätt möter hinder från allmänna planeringssynpunkter. Den paragrafen visar på det jag sade först, nämligen ett ja eller nej i tillståndsfrågan. Där är en sådan paragraf relevant, dvs. frågan skall prövas. En annan sak som därutöver är viktig att säga framgår av 3 §, nämligen att även om det inte finns något hinder mot ett vattenföretag enligt 1 eller 2 §, får det inte komma till stånd om någon skada eller olägenhet av större betydelse därigenom uppkommer för allmänna intressen. Utan hinder av första stycket får företaget komma till stånd, om regeringen finner att företaget är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt. Här måste alltså en avvägning ske. Vidare har vi frågan om ekonomin. Ekonomin är inte isolerad i någon särskild påse för sig. Enligt 4 § får ett vattenföretag komma till stånd endast om fördelarna från allmän och enskild synpunkt av företaget överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av det. Vattenlagen är ju också den lag som jag har föredragningsansvaret för. Därmed har jag gett grunden till varför det är viktigt att följa ett sådan projekt. Vid ett ja-svar är det självklart att man följer hela byggprocessen, att man på forskningssidan följer upp vad som händer och att man skapar förutsättningar för en miljöanpassad region i samarbete med, i det här fallet, Danmark. Det är naturligtvis en stor brist. Detta skulle ha kunnat hända oavsett diskussionen om förbindelsen, eftersom det är fråga om ett gemensamt område, där man bör ha en större regional samplanering när det gäller de åtgärder som är nödvändiga i ett område som är så känsligt miljömässigt. Alldeles bortsett från vattengenomströmningen är det så -- med försurning och med skogar som dör. Självfallet är detta nödvändigt. Det är i varje fall min uppfattning. En annan fråga är: Hur skall man kunna göra det här så bra som möjligt? Ja, en viktig förutsättning t.ex. för att trafikföringen skall bli bra är att det blir fråga om en helhet. Man skall inte behöva ha problem med att kunna främja kollektivtrafiken i ett sådant här projekt. Det är klart att frågan om en citytunnel har betydelse för vilken sorts trafikföring man får. Det är därför litet synd -- för att ta till ett understatement -- att de frågorna inte har konkretiserats när det gäller vare sig beslut eller ekonomi. Om det hade skett skulle man ha haft denna helhet till förfogande för bedömning. Självfallet har vi aldrig någonsin underskattat Danmark och danskarnas kunskaper om svensk lagstiftning. Den frågan behöver vi inte ägna oss åt här. Danskarna är fullt medvetna om den process som pågår här och de förutsättningar som vi har att följa. Jag har sagt till Svend Auken och våra danska vänner när de var på besök här i Stockholm senast att vi eftersträvar ett beslut före årsskiftet. De har godtagit det beskedet. Jag hoppas att också andra kan göra det.

Fru talman! Jag vill ta upp en fråga som kan ses som en detalj och som håller på att försvinna ur resonemanget. Det gäller den tredimensionella genomströmningsanalysen, som expertpanelen i Rungsted menar att man borde ta hänsyn till. Jag vill upprepa min fråga till Olof Johansson: Kommer regeringen att invänta resultatet från den analysen, som är beräknat till halvårsskiftet 1994? I övrigt vill jag hänvisa till vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag tycker att det är bra att få snabba besked; ju snarare vi får ett nej till den här lösningen desto bättre, eftersom vi då kan gå vidare. För fullständighetens skull bör man ändå enligt min mening invänta den analysen. Sedan vill jag säga mera allmänt till diverse debattörer: Jag har ställt interpellationen till miljöministern därför att jag gör den bedömningen att det är miljöfrågorna som är de absolut viktiga i det här sammanhanget, och det är de frågorna som är framtidsfrågorna. Det är också de frågorna som vi har varit dåliga på att lösa. Framför allt har vi varit dåliga på att ta helhetsgrepp. Det är en ny sorts tänkande för politiker och -- tror jag -- också för experter att se till helheter, se till samspel mellan ekonomi och miljö, se till samspel mellan tekniska trafiklösningar och luftföroreningar, återverkan på växtsystem, på människors hälsa, osv. Den här typen av frågor har hittills kommit i andra hand. Hela beslutsprocessen i fråga om en förbindelse över Öresund är en illustration på just detta. Man slänger in jästen i ugnen efter degen. Man borde alltså, som andra talare har påpekat, ha gjort miljöprövningen innan man utformade en konkret lösning. Jag tycker att det borde vara uppenbart för de flesta att man alltid kan fixa till trafiklösningar, tekniska lösningar, om man ger sig tid, om man utnyttjar modern teknik och om man tar saker i rätt ordning. Detsamma gäller ekonomin. Den kan man också klara av på helt vanligt sätt genom prioriteringar. Har vi råd med detta, eller har vi inte råd med detta? Om vi har råd, när skall vi då genomföra det? Hur förhåller det sig till andra projekt? Hur skall projektet finansieras -- genom avgifter, skatter, lån eller en mix av detta? Den typen av analyser är vi politiker och vetenskapsmän vana vid att göra. Vi är däremot inte vana vid övergripande helhetslösningar, miljösystemlösningar.
Fru talman! Först några ord om värdighet. Jag tycker inte det är ovärdigt av mig att påpeka att två av motståndarna till en bro mellan Malmö och Köpenhamn kommer från Helsingborg. Det skall man kunna uttala i denna riksdag utan att bli beskylld för att vara mer eller mindre värdig. När jag pratade om bilar och dekaler, Siw Persson, sade jag lastbilar. Det var det som var konstigt. Det sägs att åkerierna är motståndare till en bro mellan Malmö och Köpenhamn, men ändå tillåter de dekaler på de egna lastbilarna. Man sågar väl inte av den gren man sitter på. Det brukar vara en mycket mycket farlig verksamhet. Rolf L Nilson förde i sin interpellation ett stort resonemang om ekonomin i detalj, och Siw Persson talade om att ekonomin rasar samman. Men ingen av dem har här talat om varifrån de hämtar de uppgifterna. De står här i kammaren och kastar ur sig de uppgifterna utan att med ett ord tala om var de kommer ifrån. Det är klart att det finns motståndare till bron. Det är framför allt fackliga organisationer som Sjöfolksförbundet. Jag förstår dem. De agerar utifrån sina medlemmars och sina föreningars intressen. Men de får lov att acceptera att utvecklingen går vidare. Jag hoppas att de har lärt sig den läxa som engelsmännen sent omsider lärde sig. Engelsmännen kastade ju under 1800-talet ut vävstolarna från fabrikerna av rädsla för att vävstolarna skulle stjäla arbete. Vi har senare sett att de inte har gjort det. Fru talman! Jag vill sedan ställa en kanske litet skämtsam men ändå fullt berättigad fråga om broars längd. När blir en bro negativ, vid vilket antal meter? Är det vid 500 m, vid 1 km eller vid 2 km? Det finns ju i Sverige och över hela världen massvis med broar av olika längd, men när man diskuterar Öresundsbron bryter den stora negativismen ut. Jag har litet svårt att förstå det. Till sist vill jag, fru talman, tacka statsrådet för att han sade att ett beslut förhoppningsvis skulle komma innan det här året är slut. Jag hoppas att det också blir fallet i verkligheten.

Fru talman! Som de uppmärksamma noterade inkorporerades många svar på frågor som jag inte direkt har adresserat i mina citat ur vattenlagen. Det är en ganska bred lag, och det gäller även de paragrafer som har direkt koppling till vattenföretaget som sådant, dvs. frågor som rör någonting som byggs i vatten. Det handlar om ekonomi, det handlar självfallet om miljö, och det handlar om att ställa nytta mot skada och olägenhet, att göra avvägningar. Jag har inte yttrat mig explicit om expertpanelen. Denna har tillkommit under den här regeringens tid, eftersom vi ansåg att det behövdes en förankring runt hela Östersjön. Det är ju egentligen det viktigaste man kan säga i den här debatten, att det handlar om Östersjöns framtid. Självfallet skall man söka expertkunskap, så brett förankrad som möjligt, med utgångspunkt från den miljö man har att pröva. Nu har expertpanelens synpunkter i senaste omgången kommit så sent som 2--3 december, då den hade sitt möte. Därefter fick vi handlingarna. Självfallet kommer regeringen att väga in också dess synpunkter i beslutet. Någonting annat vore märkligt. Men regeringen har inte någon färdig uppfattning. Detta material är en del av det som har tillkommit under den allra senaste tiden. Jag vill inte skapa intrycket att regeringen vill förhala och förskjuta av någon sorts beslutsångest eller för att det är problematiskt. Visst är det besvärligt. Det är väl inte någon nyhet. Jag har i varje fall svårt att se nyheten i detta. Det är ett mycket omfattande arbete. En del uppgifter har inkommit under sen tid. De skall naturligtvis också analyseras och inte bli diskriminerade på grund av att de har kommit sent. Det finns även andra saker som så att säga ligger i den sista kurvan av behandlingen. Andra stater runt Östersjön kan komma med synpunkter. Enligt muntligt förljudande lär Finland komma med sådana. Jag har fortfarande inte fått några. Men det är möjligt att Finland som Östersjöstat kommer att ha synpunkter. Självfallet skall också detta vägas in i sammanhanget. Trots att det är så ont om tid eftersträvar regeringen ett beslut före årsskiftet. Naturligtvis kan beslut av detta slag utformas litet olika. Jag har i dagens debatt velat undvika att gå in på det. Det pågår beredning, och jag är glad att debattörerna i dag har respekterat att vi har litet olika roller just nu.

Fru talman! Tack för svaret på min interpellation. Det är på tre sidor. Som vanligt inleds Bo Lundgrens svar med en lång skildring av 80-talets fasor. När han senare kommer in på min frågeställning, som han för övrigt undviker att svara på, är han förvånad över att jag kommer tomhänt. Jag skulle tydligen ha haft med mig ett svar, men vid den här frågestunden är det faktiskt Bo Lundgren som är svarande. Låt mig först säga några ord om 80-talet. Bo Lundgren har ju en poäng när han pekar på den höga inflationen och den höga realräntan. Det är helt klart. Detta påverkade kostnadsläget generellt under 80-talet, även bostäderna. Att ansvaret för detta är den socialdemokratiska regeringens är lika självklart. Regeringarna skall stå till svars för sin politik. Men Bo Lundgrens 80-tal är inte mitt 80 I mitt 80-tal lade den socialdemokratiska regeringen fram ett krispaket för att komma till rätta med just den höga inflationen och överhettningen i ekonomin. Då framtvingade moderaterna och vänstern en regeringskris. När det gäller bostäderna hade vi ett högt bostadsbyggande på 80-talet. I december 1993 är bostadsbyggandet det lägsta på 50 år. På 80-talet hade vi en fungerande arbetsmarknad på bostadsområdet. Nu har vi en rekordstor arbetslöshet. Vi hade en kraftig efterfrågan på bostäder på 80-talet. Nu har vi ingen efterfrågan alls. På 80-talet hade vi bruksvärderade bostäder. Nu har vi fått enorma hyreshöjningar med konkurser och vräkningar. På 80-talet hade byggföretagen fullt upp. I dag är de flesta utan jobb. Den här listan skulle kunna göras väldigt lång. Jag vill gärna säga till Bo Lundgren: Ta nu ert ansvar för er politik! Det är alltid regeringen som har ansvaret. Skyll inte ifrån er! Bo Lundgren gör det återkommande i sina svar. Överge fegheten! Ta ansvaret! Det är den borgerliga regeringens ansvar som debatten gäller och ingen annans. I dessa dagar får vi socialdemokrater många brev som gäller bostäderna. Det gäller bl.a. hyrorna. En del som skriver hör hemma i de bostadsrättsföreningar som kommit till under de senaste åren, men vi får även brev, telefonsamtal och uppvaktningar från folk högt uppe i byggföretagens värld. De är enormt bekymrade. De vill bygga. Byggmaterialindustrin vill sälja. Målarna vill utöva sitt yrke. Byggnadsfolket vill ha jobb. Protester och demonstrationer avlöser varandra, men det bekymrar inte regeringen. Bo Lundgren, ett av sex statsråd som anses skickade att handlägga bostadsfrågorna, kommer ständigt tillbaka till sitt 80-tal. Jag frågade inte om 80-talet. Jag frågade faktiskt om 90-talet. På två år har den sociala bostadspolitiken ersatts av avregleringar och avvecklingar. Det kommunala inflytandet har ersatts av privatiseringar. Markvillkoret är borttaget. Kommunala bostadsförmedlingar likaså, samtidigt som bostadspolitiken är på katastrofkurs. Min fråga gällde som sagt framtiden. Av de väljarundersökningar som utförts kan man, även om de är begränsade, utläsa att många har en stark misstro till regeringens politik. Lundgren i svaret. Vad tänker ni göra åt det låga bostadsbyggandet? Vad gör regeringen åt ROT I bostadsutskottet fick vi inget gehör för att regeringens omfördelningslån också skulle utgå enligt 1992 års system. Det skulle annars ha gagnat väldigt många bostadsrättsföreningar som är hårt utsatta. Bo Lundgren avslutar sin allmänna information med att begära en socialdemokratisk uppslutning kring den moderata bostadspolitiken. Det är faktiskt inte vår uppgift att agera livräddare åt en misslyckad borgerlig regering. Av det svaret kan Bo Lundgren dra den självklara slutsatsen att en socialdemokratisk regering får som huvuduppgift att återupprätta den sociala bostadspolitiken och försöka samla ett brett mittfält i svensk politik kring en sådan uppgift. Sedan säger Bo Lundgren att jag inte har något alternativ. Då vill jag slutligen påminna om att vi varje år sedan förlustvalet 1991 har fört fram förslag i bostadsutskottet och i riksdagen om en parlamentarisk utredning för att åstadkomma en långsiktig lösning av bostadsfinansieringen. Det har regeringspartierna sagt nej till.
Fru talman! Jag har under mina drygt 25 år i kommunal verksamhet upplevt den cykliska bostadsbranschen. Först har vi en enorm bostadsbrist. Sedan får vi ett begynnande överskott och tomma lägenheter. Därefter får vi ånyo bostadsbrist och sedan åter överskott. Så får vi återigen bostadsbrist och därefter kom slutet av 80 talet med hastiga prisstegringar och spekulationer. Fru talman! Jag tycker att vi ändå skall notera något om 80-talet. Under Socialdemokraternas nio regeringsår låg antalet påbörjade lägenheter i nyproduktion under fem år mindre är 40 000. Om vi bedömer att balanslinjen på nyproduktionen torde ha legat någonstans mellan 35 000 och 40 000 kan vi betrakta igångsättningarna under åren 1989-- 1991. Under 1989 hade vi då ett plus på 15 000 lägenheter, 1990 hade vi ett plus på 25 000 lägenheter och 1991 ett plus på ca 15 000 lägenheter. Om vi tittar på den uppgift på tomma lägenheter som vi har i dag harmonierar den ganska bra med detta överskott över balanslinjen. Det är ganska klart att om man har byggt alldeles för mycket under en viss tidsperiod får man igen det i form av lägre byggande nästa period. Bekymret med dessa slag mellan låg produktion och hög produktion är att antalet inom byggarbetarkåren också varierar mycket kraftigt. År 1985 hade vi en produktion på 27 500 lägenheter. År 1990 var vi uppe i nästan 70 000 lägenheter. Om vi jämför dessa år inser vi lätt att vi fick alldeles för många byggnadsarbetare 1990. Därför har vi nu situationen med de arbetslösa byggnadsarbetarna. Sedan tycker jag att man kanske också skall erinra om en annan sak. Det gjorde Nils Lundgren när vi hade en utfrågning om detta. Bostadsinvesteringar är långa investeringar på ett hundratal år nästan. Det innebär att förnyelsen ligger på 1--2 %. Om efterfrågan då faller med kanske 5 % får vi en mycket stor andel tomma lägenheter och produktionen går ner. Det finns alltså olika orsaker till detta. Låt mig gå över till dagens situation och vad vi kan göra åt den. Det är givet att bostadsproduktionen är alldeles för låg i förhållande till den byggarbetskår som vi långsiktigt behöver för att hålla en jämn sysselsättning i branschen. Jag kan se tre olika orsaker till varför det inte kommer i gång så mycket bostadsbyggande som egentligen borde vara möjligt. En orsak är svartmålningen av det nuvarande subventions och finansieringssystemet. Det har man lyckats väldigt bra med. Faktum är att 1993 års regler är bättre än 1992 års regler, men det tycks inte ha gått upp för marknaden. En annan orsak är kreditsituationen. Folk som egentligen har ekonomiska resurser för att bygga får inte erforderliga lån. Jag tycker också att kommunerna skulle kunna se över äldreboendet i betydligt större utsträckning än vad de gör i dag. Är statsrådet beredd att medverka till att informationsinsatserna vad gäller det nuvarande räntesystemet blir sådana att byggare verkligen upptäcker att 1993 års regler är bättre än 1992 års regler? Är statsrådet villig att försöka få i gång en fungerande kreditmarknad på detta område, så att banker och kreditinstitut verkligen beviljar lån till dem som har förutsättningar för att klara nyproduktion?

Fru talman! Alla som deltar i denna debatt, utom skatteministern, är överens om att byggandet nu är för lågt i förhållande till de behov som finns. Harry Staaf konstaterar att inte heller de som vill och egentligen har resurserna för att bygga får lov av bankerna att göra det. Det beror naturligtvis dels på bankernas överreaktion på den tidigare alltför lösa utlåningspolitiken, men det beror också på de kreditförlustrisker som finns just på bostadsmarknaden. Detta faktum har kommit fram alldeles för litet i debatten. Fastigheter byggda under åren 1987--1992 har kunnat byggas genom en upplåning på 240 miljarder. 100 miljarder av dessa är pengar som lånats med kommunal borgen eller kommunalt förlustansvar. Det har föranlett Georg Danell att tro att lånen är relativt säkra. De är säkra ur kreditgivarens synpunkt, men skattebetalarna löper stor risk att drabbas av mycket stora kostnader. Både Hyresgästföreningens och SABO:s inventeringar tyder på att kreditförlusterna eller förlusttäckningarna rör sig om mycket stora belopp. För de 18 kommunala bostadsföretag som är värst utsatta just nu uppgår borgensåtagandet till 12 1/2 miljard. Dessa pengar riskerar kommunerna naturligtvis att förlora. Jag skulle tro att dessa summor motsvarar ungefär 10 % av de samlade kommunala budgetarna. Man kan tänka sig vad det skulle få för effekter i de 18 Georg Danell uppskattar prisfallet på det återstående beståndet, som är belånat till 140 miljarder, till 50 %. Det innebär att det inte finns fullgod säkerhet i form av panträtt i fastigheter för 0,6 %. Anta att utfallet blir hälften av bankernas kreditförlustnivå, vilken totalt sett har varit 5 %. Det ger 2 1/2 %. Det skulle ge kreditförluster på 25 Den katastrofalt höga arbetslösheten och regeringens ideologiska blockering mot att till statsfinasiellt marginella kostnader använda bostadssubventioner för att undvika kreditförluster gör att risken för att utomordentligt stora kreditförluster uppstår är uppenbar. Jag anser att en sådan politik är ansvarslös och närmast kan liknas vid hasardspel. I sin spariver har regeringen glömt att bostadssektorn också har en intäktssida. Totalt sett ger bostadssektorn redan nu en vinst för staten. Den ökar och innebär ett överskott på 9 miljarder 1994. 1997 kommer överskottet enligt SABO:s beräkningar att vara 31 miljarder. Boverket redovisar i princip samma utveckling. Georg Danell nöjer sig med att konstatera att det inte föreligger någon risk för kreditinstitutens förmåga att fullgöra sina förpliktelser i tid, eftersom samtliga institut omfattas av den statliga garantin för stabiliteten i de finansiella systemen. Men jag anser att det är uppenbart att skattebetalarna riskera att göra nya kreditförluster på tiotals miljarder. Att regeringen nu tvingas söka en metod för att undvika omfattande konkurser i bostadssektorn är ett kvitto på att den förda bostadspolitiken är ett misslyckande. Motiveringen till denna politik har varit att vi måste spara för att klara statsfinanserna. Detta sparande riskerar nu att förorsaka samhället betydligt större kostnader än vad som tas in på de sparåtgärder som regeringen genomför. Det är som det framhålls såväl i propositionen som i utredningen svårt att beräkna hur stora kreditförlusterna verkligen kommer att bli. Enligt min uppfattning rör det sig om flera tiotals miljarder. Regeringen inför bl.a. omfördelningslån för att stävja utvecklingen. I praktiken gör man sådana inskränkningar i villkoren för omfördelningslånen att de mest utsatta företagen faller utanför skyddet. Där kommer kreditförluster att uppstå. Det är märkligt att regeringen fortsätter med denna politik. Den innebär att man misslyckas med de bostadssociala mål som borde vara rimliga och naturliga i ett samhälle av Sveriges karaktär. Det leder till trångboddhet. Det leder till att ungdomarnas boendestandard markant försämras. Det innebär en ekonomisk förlust. Genom att spara litet förlorar man mycket. Sysselsättningsmässigt gör samhället också stora förluster, eftersom byggarbetslösheten i dag kostar 50 miljarder.
Fru talman! Låt mig först i likhet med Oskar Lindkvist och andra tacka för svaret. Jag skall göra en kort reflektion över det Bo Lundgren skriver om bakgrunden till dagens ämne. Det är i många stycken ett märkligt svar. Bo Lundgren skriver att i stort sett allt som har hänt är sossarnas fel. Antingen beror det på vad Socialdemokraterna gjorde på 80-talet eller, om det inte räcker som förklaringsgrund, på vad människor tror att Socialdemokraterna skall göra i framtiden. Det är orsaken till allt elände. Statsrådet skriver att Oskar Lindkvist kommer tomhänt till debatten. Jag fortsätter att läsa och ser att det två stycken längre ned på sidan står att stora problem har orsakats av det Oskar Lindkvist och andra socialdemokrater har kommit med. Slutsatsen blir alltså att statsrådet uppmanar Oskar Lindkvist att släppa det som han håller i sina tomma händer. Då löser sig alla problem. Jag tycker att denna pajkastning om vad som har hänt börjar kännas ganska tråkig. Jag har därför ett konkret förslag i inledningen på denna interpellationsdebatt. Jag tycker att vi stryker ett streck för den delen av debatten. För att vi inte skall behöva fullfölja detta resonemang säger jag att vi accepterar denna historiebeskrivning. Vi kan också acceptera att de positiva tecken som trots allt finns beror på regeringens åtgärder, som statsrådet säger. Jag kan acceptera också det för att vi skall komma vidare i diskussionen. Statsrådet säger att det finns en del positiva tecken, och det håller jag med om. Räntan har sjunkit, och statsrådet säger att det beror på den förträffliga bostadspolitik som har förts. Nu har räntan som bekant sjunkit även i Tyskland och i andra länder. Jag är för att vi skall komma vidare beredd att acceptera att Bo Lundgrens politik har satt sådan respekt i Bundestag att man där har sänkt räntan. Men sedan vi har lämnat den diskussionen bakom oss kvarstår de problem som Bengt-Ola Ryttar, Harry Staaf och Oskar Lindkvist har varit inne på. De problem som vi har i dag kan sammanfattas i två punkter. Den ena är det låga bostadsbyggandet, och det andra är de oerhört höga kostnaderna för vissa boende. Även om det är så, som statsrådet säkerligen kommer att påminna om i sitt nästa inlägg, att hyreshöjningarna i år ser ut att bli de lägsta på 25 år -- vilket är bra -- är det bekymmersamt att så låga hyreshöjningar inte gäller för alla. Det finns många som trots lägre ränta och generellt sänkta hyreshöjningskrav fortfarande sitter oerhört risigt till och som, om ingenting görs, kommer att få mycket kraftiga boendekostnadsökningar under de närmaste åren. Jag skall också säga till statsrådets försvar att en del positivt har hänt sedan vi första gången diskuterade det här. Förslaget om att justera fastighetsskattesatsen nedåt är bra. Det innebär en mildring av bördan. Det är också bra att regeringen lägger fram ett förslag om en stabilisering av fastighetsmarknaden, vilket vi skall diskutera här i kammaren på tisdag. Men kärnfrågan är: Tror statsrådet att detta är tillräckligt? Harry Staaf tror uppenbarligen inte att de här åtgärderna räcker för att få fart på byggandet och för att hjälpa de människor som nu hotas av mycket kraftiga boendekostnadsökningar, dvs. de som bor i nya hus. De här två problemen hör ihop. Så länge vi har höga boendekostnader i de senast byggda årgångarna och det dessutom står tomt i många av de hus som är byggda under senare år hjälper det naturligtvis inte, Harry Staaf, hur generösa finansieringsvillkor vi än har. Det kommer naturligtvis att finnas en oerhörd rädsla inför att starta nya projekt så länge fastighetsägarna sitter med tomma och dessutom mycket dyra lägenheter. För att få fart på nybyggandet måste vi få ned kostnaderna i de senast byggda årgångarna och få bort de tomma lägenheterna där. Därför hänger detta ihop. Jag har inte hört någon enda marknadsaktör säga att de åtgärder som hittills är vidtagna är tillräckliga och kommer att få fart på denna bransch. Uppenbarligen tror inte heller Harry Staaf att så är fallet. Jag vill därför rikta följande fråga till statsrådet: Om nu dessa åtgärder inte är tillräckliga, vad mer finns i så fall att vänta? Jag vill också säga till Harry Staaf och till näste debattör på talarlistan, Agne Hansson: Om ni instämmer i vår beskrivning av hur verkligheten ser ut och i likhet med Harry Staaf drar slutsatsen att de åtgärder som vi hittills har diskuterat inte är tillräckliga, är ni då beredda att tänka om och gå med på en del av de förslag som vi har lagt fram och som Oskar Lindkvist förut redogjort för? Är ni då beredda att gemensamt här i riksdagen ta initiativ till åtgärder som gör att vi kan få fart på byggandet och få ned kostnaderna i de senast byggda årgångarna?

Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag stör den politiska strategin och lägger mig i debatten mellan de två herrar som här försöker att framstå som representanter för två helt oförenliga bostadspolitiska linjer, som går åt rakt motsatta håll. Såvitt jag har förstått är skillnaden den att Oskar Lindkvist tycker om bostadspolitik och tycker att det är intressant och viktigt att tala om bostadspolitik, medan Bo Lundgren inte tycker om bostadspolitik utan hellre talar om någonting annat, som egentligen i botten också är bostadspolitik. Jag delar Lars Stjernkvists uppfattning att det egentligen är ganska ointressant att rota i historien för att se vem som har haft fel eller rätt. Skall vi få fart på byggandet måste vi diskutera åtgärder för framtiden, och det är framtiden som det nu gäller. För min del tycker jag att det finns anledning att vara orolig för den låga aktivitet som vi nu har på byggarbetsmarknaden. Dels har vi en fördjupad lågkonjunktur och en ökad arbetslöshet, dels sker det en utslagning av byggkapacitet, vilket kan göra att vi snabbt kommer att få en kostnadsexplosion i byggandet och i boendet, med kraftig inflation och stigande räntor när konjunkturen vänder, då vi snabbt behöver mer av både byggkapacitet och bostäder. Höga räntor och hög inflation är en döbelnsmedicin för all bostadspolitik, oavsett om den är moderat, socialdemokratisk eller centerpartistisk. Om vi utgår från att varje bostad har en livslängd om 200 år, kan vi se att det finns ett ständigt förnyelsebehov av ungefär 20 000 bostäder per år. Med hänsyn till andra faktorer tror jag att Bostadsverkets siffror beträffande genomsnittligt nybyggnadsbehov för återstoden av 90-talet ligger ganska rätt. Bostadsverket anger ett behov av 30 000--35 000 nya bostäder per år, och så mycket bygger vi inte just nu. Kostnader, variation, mångfald och konkurrens på byggmarknaden är avgörande faktorer för byggandet och för boendekostnaderna över huvud taget. Den omläggning av politiken som var nödvändig har nu lett till att byggkostnaderna har kunnat sänkas med ungefär 20 %. Räntan är den lägsta på 20 år, och för nästa år har regeringens politik bäddat för den lägsta hyreshöjningen på 25 år för de boende. Fördelningen över flera år av besparingarna i räntebidragen, sänkt fastighetsskatt på hyres och bostadsrättshus och ett avskaffande av flyttskatten bidrar till att stabilisera fastighetsmarknaden och fastighetsvärdena, och det är bra för byggandets framtida finansiering. Men trots detta kommer byggandet inte i gång. En orsak till det är den svartmålning av det som händer inom bostadssektorn som oppositionen ägnar sig åt. Ibland undrar jag om Oskar Lindkvist vill ha i gång bostadsmarknaden och bostadsbyggandet igen. Socialdemokraterna har t.ex. svartmålat det bostadsfinansieringssystem för nybyggnation som vi har infört, så till den grad att inte ens byggbranschen själv har förstått att 1993 års regler är bättre och innehåller högre subventionsandel än det gamla systemet skulle ha gett, om det hade bibehållits. Jag tror också att marknaden är ganska trött på löften och allmän vältalighet om ökade subventioner, som man sedan inte kan leva upp till. Dessutom, Oskar Lindkvist, bäddar det för en svekdebatt som kan bli till mycket allvarlig skada för allmänhetens förtroende för det politiska system som vi har. Tyvärr har denna debatt hittills inte innehållit några konkreta besked om åtgärder. Jag skall gärna gå Lars Stjernkvist till mötes och peka på fyra åtgärder som jag och det parti som jag tillhör, Centerpartiet, ser som väsentliga i en politik för ett jämnare byggande för framtiden. För det första: Det är nödvändigt att skingra ovissheten om framtiden när det gäller statens ansvar för bostadsfinaniseringen. För det krävs ett beslut med en bred majoritet i riksdagen om vad som skall gälla beträffande räntebidragen i det befintliga beståndet. Det som nu har beslutats bör ligga fast. Ytterligare indragningar är inte aktuella. För det andra: Inför ett stopp i ''Danell-trappan'' i det nya systemet! För det tredje: Starta ett bosparsystem som stärker egenfinansieringen i byggandet och underlättar kreditgivningen. För det fjärde: Prioritera en tillfällig byggmomssänkning framför en generell tjänstemomssänkning. Fru talman! Det finns inget så skadligt för byggandet och framtidstron som när företrädare för två politiska åsiktsriktningar blåser upp sig likt tuppar i ett tjäderspel för att försöka framstå som diametrala motståndare, bara i syfte att gagna den egna saken, då skillnaden i praktiken är ganska liten. Det finns inte så många alternativa vägar framåt.

Fru talman! Häromkvällen ringde en av de många som har hört av sig och som Oskar Lindquist redogjorde för i sitt första inlägg. Det var en förtvivlad bostadsrättsinnehavare. Han sitter i styrelsen för en liten förening med 16 boende. Två lägenheter står tomma, och de räknar med att kostnaderna i föreningen stiger med ungefär På en punkt håller jag med Bo Lundgren. Vi kan inte genom politiska beslut påverka kostnaderna som lades ned när huset byggdes. Huset finns där, och kostnaderna finns där. Däremot kan vi i allra högsta grad påverka fördelningen av betalningen mellan staten och de enskilda. Bostadsrättsinnehavaren frågade mig vad vi som politiker tänkte göra för att hjälpa dem i hans situation. Jag svarade att det för det första är fel att staten vältrar över ökade kostnader på er, i förhållande till vad som sades när ni bestämde er för att flytta in. Det är fel att i det här läget genomföra besparingar och försämringar av räntebidragen som höjer era kostnader. Jag sade för det andra att de förslag som nu lagts fram för att stabilisera bostadskreditmarknaden är steg i rätt riktning. Men de räcker inte. Bo Lundgren gav direktivet att detta absolut inte får kosta några pengar. Att hjälpa de människor som befinner sig i en akut situation får inte kosta någonting. Jag sade att detta inte var riktigt. Om vi skall kunna undvika ytterligare konkurser och enskilda tragedier måste vi också vara beredda att skjuta till pengar. Det handlar inte om så oerhört mycket pengar, eftersom det trots allt, vilket är en tröst för oss rikspolitiker, inte är så förskräckligt många människor som berörs. Men för dem som är drabbade är problemen oerhört stora. Det var mitt svar till den förtvivlade bostadsrättsinnehavaren. Statsrådet försöker leda i bevis att gränslinjen i den bostadspolitiska debatten går mellan mig och Oskar Lindkvist. Det kommer han inte att lyckas med. När man lyssnade på Agne Hansson, Harry Staaf och Bo Lundgren fick man oerhört klart för sig var gränslinjen går. Bo Lundgren idisslar envist sitt budskap om att regeringen inte skall lägga sig i. Allt som behöver göras är redan gjort. Men både Harry Staaf och Agne Hansson andades en hel del självkritik, men de hade också en hel del idéer om vad staten i ett sådant här läge skall göra för att förbättra situationen på bostadsmarknaden och för att förhindra det snabba ras som just nu sker. Medan jag har möjlighet vill jag säga att jag välkomnar de initiativ som Agne Hansson tog till sänkt byggmoms och för att motverka ytterligare försämringar av räntebidragen under 1994, och av Danellsystemet. Jag tycker att det är en bra början. Min fråga till Bo Lundgren är: Är han beredd att medverka i den konstruktiva dialog som jag nu börjar skönja, eller skall han ställa sig vid sidan av?

Herr talman! Jag får tacka Bo Lundgren för att han är så vänlig och diskuterar med mig som har varit med i politiken ett tag. Jag fick uppfattningen att man helst bör hålla tyst när man har uppnått en viss ålder. Jag har inte förrän nu fattat att bostadspolitiken är åldersfixerad. Oavsett det, kommer jag inte att hålla tyst. Jag har med mig ett urklipp från en partivän till Bo 1993 hade synpunkter på bostadspolitiken. När han pratar om sin regering -- för det är hans regering och inte min -- säger han t.ex. att indragandet av dessa ytterligare 3 miljarder särskilt svårt drabbar de som har köpt bostadsrätter byggda under de senaste åren. Han säger att ökningar på ca 30 % är oundvikliga i vissa fall. Många moderater måste ha svårt att förstå denna bostadspolitik. Liksom några andra här i lokalen är Hegeland också till åren kommen. Men vi är fantastiskt intresserade av bostadspolitiken. Jag kommer att fortsätta att agera så länge jag är kvar i riksdagen. Bo Lundgren sade att vi inte har Boverkets prognos som målsättning. Jag nämnde Boverkets prognos för att det är den enda prognos där förutsättningarna för 1990-talets bostadsmarknad har kartlagts. I den berättas att det behöver byggas ungefär 30 000--40 000 nya lägenheter varje år. Motsvarande antal lägenheter behöver byggas om. Det är denna förväntan på bostäder som kommer att leda till en mycket snabb efterfrågan, om vi får en arbetsmarknadspolitik som fungerar så att folk får jobb och inkomster, kan försörja sig och börjar efterfråga lägenheter. Det är då samhället skall vara berett och ett antal nya lägenheter skall ha byggts. Det har sagts att det aldrig har varit så billigt att bygga bostäder som det är för närvarande. Jag sade att man skulle återupprätta den sociala bostadspolitiken. Bo Lundgren sade att jag hade sagt att jag skulle återupprätta den gamla socialdemokratiska politiken. Det är ett litet skamgrepp som är ganska onödigt i en debatt av det här slaget. När jag pratar om att återupprätta den sociala bostadspolitiken menar jag att den skall återupprättas med inslagen av allas rätt till bostad i det svenska samhället, och inte den koppling som Bo Lundgren gjorde, som jag tyckte var onödig.

Herr talman! Jag har endast rätt till den här repliken. Jag skall kommentera ett par saker. Det första jag vill beröra är behovet av bostäder i framtiden. Jag tror att det är viktigt att man har en tro om man sysslar med det här, och ger besked. Det är viktigt hur man bedömer behovet eftersom marknaden har intresse av på vilket sätt man skall ställa in sig. Om man som Bo Lundgren inte vill ge några besked, utan bara vill visa att vi skall bygga det som marknadskonsumenterna vill ha, visar marknaden nu att det skulle leda till att vi inte skall bygga en enda bostad. Men det är inte självklart att behovet är noll vid den tidpunkt då dessa bostäder skulle stå färdiga. Jag tycker att man kan kosta på sig att själv göra en bedömning av om man tror att myndigheten som har ansvar för området gör rätt. På den punkten ligger jag möjligen närmare Oskar Lindkvist. Han vågar göra en bedömning men han ger samtidigt inte några som helst besked om hur man i så fall skall nå målet. Det andra jag vill beröra i den här debatten tycks vara symbolfrågan för allting som har hänt på bostadspolitikens område på mycket länge, nämligen vad som har hänt med de 3 miljarderna som vi nu har diskuterat i över ett år och som både Lars Stjernkvist och Oskar Lindkvist tog fram. Jag vill fånga vad det egentligen är som skiljer oss åt och som är det centrala i den här debatten. Socialdemokraterna säger fortfarande att de vill spara de 3 miljarderna men inte nu utan först när konjunkturen vänder uppåt. Nu har vi lagt fram ett förslag och fattat ett beslut som skall ligga fast. Vi har förändrat ambitionerna och fördelat besparingarna på de tre åren och lägger tyngdpunkten på besparingarna 1995 och 1996. Om ni socialdemokrater skall fullfölja vad ni lovar, menar ni att ni inte ens tror på att konjunkturen kommer att ha vänt 1996 och 1997? Då tror ni inte själva på politiken som ni säger att ni skall begära majoritet för och tror er få majoritet för i nästa val. Det här är vad jag menade med mitt inlägg. Det är viktigt att man garanterar trovärdigheten mot marknaden. Då, mina herrar, är det dags att samlas i måttfullhetens mittfåra för byggandets och boendets bästa i framtiden.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för beskedet om att han skall medverka till informationsinsatser om hur 1993 års regler slår. Jag tror att det är en mycket nödvändig insats. Efter den svartmålning av det nya subventionssystemet som har skett, har byggarna inte satt i gång med angelägna projekt. De här reglerna är mycket gynnsamma för kompletteringsprojekt med små lägenheter. Jag är förvissad om att vi behöver ett stort antal små lägenheter för att tillgodose ungdomarnas bostadsbehov. Med de subventionsregler som gäller skulle de då kunna få dem till hyfsat rimliga priser. Det är också viktigt att projekt som det finns en vettig finansiering för verkligen kan finansieras och komma i gång. Jag vill däremot varna Bengt-Ola Ryttar för hans resonemang om att bostadssektorn tillför staten mer intäkter än utgifter. Den skattereform som socialdemokrater och Folkpartiet drev, innebar att man sänkte skatteuttaget på löneinkomster och förde över skatteutgifter på bostadssektorn. Det var inte tänkt att de här skatteintäkterna bara skulle gå till bostadssektorn. De ingår som ett led i den allmänna finansieringen av den välfärd som vi alla skattar så högt. Lars Stjernkvist tycker att vi skall dra ett streck över historien, men det är ett felaktigt resonemang. Vi skall använda oss av historien och av vad som har hänt för att lära oss och bli bättre i framtiden. Då kan vi konstatera att bostadsproduktionen fördubblades på fyra år, för att sedan åter sjunka. Det är naturligtvis ingen bra utveckling. Då kan vi konstatera att det gamla regleringssystemet -- om det inte medverkade till att det blev så här -- i varje fall inte kunde förhindra det. Därför krävs det nya strategier. Jag tror att vi alltså måste förstärka även bosparandet för att kunna klara en vettig efterfrågan på bostäder.

Herr talman! Jag kan ge Harry Staaf rätt i att inga skattepengar är öronmärkta. Men om man ser litet mer allmänt ekonomiskt på situationen, kan man säga att divisionalisering är någonting mycket populärt som nu i stor utsträckning genomförs inom näringslivet. Tillämpar man det här får man en intäktssida och en utgiftssida. Utgifterna tenderar att bli mycket större än intäkterna. Agne Hansson var inne på att marknaden icke vet vad dagens bostadspolitik och lånesystem innebär. Det kanske är så att marknaden underskattar kvaliteterna i dem. Men det är inte konstigt att marknaden gör det, därför att den har fått så oerhört tydliga och brutala signaler om att bostadsbyggandet skall skäras ner djupt och drastiskt. Den insikten kommer nog att leva kvar ganska länge. Bo Lundgren föredrog att inte närmare kommentera riskerna för kreditförluster inom bostadssektorn. Jag kan i och för sig förstå det, eftersom det är en mycket känslig fråga. Men jag tror att det är nödvändigt att den ändå förs fram i diskussionen. Jag skulle vilja fråga Bo Lundgren hur han ser på riskerna nu när riksdagen har fattat beslut om omfördelningslånen. Vad gör han för bedömning av hur kreditförlusterna kommer att slå ut? Egentligen är det litet synd att Bo Lundgren alltid får klä skott för den borgerliga regeringens bostadspolitik. Han är en av sex ministrar som svarar för dessa frågor. Men det beror ju på att regeringen har accepterat att inte ha ett bostadsdepartement. Det här är så stora och viktiga frågor, att de kräver sin man helt och hållet. Jag är i ungefär samma situation som Bo Lundgren. Jag får jobba med bostadsfrågorna med en hand. Jag tillhör inte bostadsutskottet, och Bo Lundgren kan icke på heltid ägna sig åt dessa viktiga frågor. Vi har kritiserats för den gamla socialdemokratiska bostadspolitiken. Det finns naturligtvis diskutabla inslag i all politik, precis som Bo Lundgren sade om den borgerliga regeringens politik. Vad den gamla politiken lyckades med var att uppfylla målet att skapa en social bostadspolitik. LO har gjort en undersökning om de lågavlönade LO medlemmarnas ekonomi. Den visar att dessa är fattiga ur alla aspekter utom en, och det är att de bor bra. Det är en god kvalitet på bostadspolitiken i Sverige.

Herr talman! Debatten har tenderat att gå över från nyproduktion till höga hyror och höga produktionskostnader för redan befintligt bostadsbestånd vad gäller de senaste årgångarna. Jag vill understryka det som statsrådet anförde beträffande bostadsbidragen. Om vi vill föra en social bostadspolitik skall vi vara mycket observanta på främst kategorin äldre människor. De är faktiskt i behov av att ha bra och moderna bostäder och att få förutsättningar till det. När nu räntesubventionerna trappas ned, stiger hyrorna i aktuellt bostadsbestånd. Det är då angeläget att de äldre, som inte har ekonomiska förutsättningar för att bo bra, får hjälp genom bostadsbidrag. Vi bör också se litet framåt vad gäller bostadsrättsföreningarnas situation. Situationen är nog inte så allvarlig under åren 1994 och 1995. Men den tidigare bostadspolitiken har varit uppbyggd på felaktiga grunder, och man har låtit inflationen reglera vissa kostnader för bostäderna. Den politiken är felaktig. Om vi nu lyckas hålla inflationen nere föreligger inte sådana möjligheter. Situationen för de nya bostadsrättsföreningarna kommer i slutet av 1990-talet att bli mycket pressad. Det bör vi vara observanta på. Tanken att folk skall äga sina bostäder, exempelvis i form av en bostadsrätt, är helt rätt. En sådan bostadspolitik är bra. Vi bör då göra vissa omkonstruktioner för att underlätta för människor att kunna behålla ett sådant boende.

Herr talman! Bo Lundgren säger att vi självfallet skall ha en social bostadspolitik. Men marknaden kan aldrig tillhandahålla en social bostadspolitik. Det vet man i hela världen. I mycket oreglerade, liberala system har man infört undantag för att kunna skapa en social bostadspolitik. Visst ligger det mycket i att en låg ränta är en viktig förutsättning för ett billigt boende. Men vi kan ju konstatera att dagens ränteläge, trots att det har sjunkit, ändå är så pass högt att det åstadkommer de kostnader i den här sektorn som kan utkristalliseras till enorma kreditförluster. Då är det något fundamentalt fel med politiken. Så är det naturligtvis, eftersom den ekonomiska politikens inriktning är att bekämpa en inflation som knappast finns. Det finns de som påstår att vi i dag har världens lägsta inflationstryck i Sverige. Vad tror man på Finansdepartementet om kreditförlusterna i bostadssektorn? Frågan är så viktig och risken i vårt samhälle är så stor att det vore orimligt om man inte följer utvecklingen för att kunna bedömma hur det hela kommer att sluta. Min grundläggande kritik av den politik som har förts under senare år är att man sparar litet men riskerar att förlora mycket. Man åstadkommer mycket illa för stora grupper av människor, dels för de arbetslösa, som nu är oerhört många i den här sektorn -- det här är ju arbetslöshet som sprider sig långt ut i andra sektorer av vårt näringsliv -- dels för de människor som förlorar hus och hem och som i många fall får dras med skulder resten av sitt liv. De får betala för ett boende som de inte längre klarar av.
Herr talman! Agne Hansson och Bo Lundgren har här tagit upp en debatt om 3 miljarder. Jag vill säga till Agne Hansson, som ju är ordförande i bostadsutskottet, att jag har samma uppfattning om de 3 miljarderna som han har när han inte är i riksdagen. Jag har samma uppfattning om bostadsdepartement, bostadsminister och behovet av sänkta momskostnader som Agne Hansson har när han inte är i riksdagen. Det är bara det att Agne Hansson är en person som skall spela en dubbelroll -- och jag respekterar den. Men kom inte och säg att vi inte har pläderat för att de 3 miljarderna skall tas ut! Det har vi klart och tydligt sagt i vår skrivning. I den mån Bo Lundgren är intresserad av min synpunkt på detta, vill jag säga att det stod i överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna att de 3 miljarderna skulle tas ut efter samråd och så rättvist som möjligt. Ni har nu lagt fram ett förslag utan samråd och som inte är rättvist. Därför har vi föreslagit att de 3 miljarderna skall tas ut längre fram i tiden, så att folk som är berörda kan betala de kostnader som kommer att läggas på dem. Dessutom har vi den uppfattningen att detta skall läggas på alla upplåtelseformer, inte bara på de räntegaranterade husen. Bo Lundgren gjorde ett inlägg om vikten av en social bostadspolitik. Det är lätt att instämma i mycket av det han sade. Det är bara det att det förs en rakt motsatt politik. Jag skulle vilja travestera ett historiskt yttrande, när jag om bostadspolitiken påstår, att aldrig har så många haft så få möjligheter att efterfråga en bostad som nu. Det är ganska sant, därför att det är höga kostnader, och det läggs på ytterligare kostnader. De 3 miljarderna som läggs ut 1994, och kanske 1995 och 1996 -- vad vet jag -- kommer att få mycket stora genomslag för väldigt många människor på det svenska bostadsområdet. Vi har inte fått något besked om vad regeringen tänker göra under resten av 90-talet för att få i gång produktionen och för att få i gång ombyggnader, t.ex. vad regeringen tänker göra åt skrivelsen från AMS och Boverket när det gäller att sätta i gång ett antal nya byggen. Det är en hemlighet, som Bo Lundgren inte har velat dela med sig av i den här interpellationsdebatten.
Herr talman! Först vill jag säga till Harry Staaf att jag inte tycker att vi i alla sammanhang skall dra ett streck över historien och glömma den. Jag för gärna en diskussion med Harry Staaf om vad som har hänt. Däremot är jag trött på att i just de här sammmanhangen resonera med Bo Lundgren om vad som hände på 80-talet. Jag har en känsla av att Bo Lundgren, även om jag frågade vad han tyckte om vädret, skulle säga att det är Socialdemokraternas fel. Jag vet alltså vilket svar jag får när vi diskuterar historien om vem som bär skulden för det ena och det andra. Låt mig i min sista replik ta fasta på det som jag tycker har varit mycket positivt i dag. Jag tror att det är första gången som jag i samband med en bostadspolitisk debatt här i kammaren har anledning att säga det, och därför vill jag gärna understryka det. Det är bra att vi uppenbarligen är eniga här i kammaren om att det beslut som riksdagen fattade om ett nytt räntebidragssystem behöver modifieras. Villkoren för 1994 blir för dåliga med det beslutet. Vi socialdemokrater tycker inte att det är helt överraskande, vilket bostadsutskottets ordförande uppenbarligen inte heller tycker. Det är bra. Vi är uppenbarligen också överens om att de initiativ som har tagits för att få i gång ombyggnadsverksamheten inte är tillräckliga. Det behövs mer. Bo Lundgren frågade mig: Hur skall i så fall en sänkning av byggmomsen betalas? Vi socialdemokrater är inte på det klara med exakt vilken typ av konkreta åtgärder som behövs. Däremot vet vi att det behövs omfattande åtgärder i stil med sänkt byggmoms. När det sedan gäller finansieringen vill jag säga: Visst, på kort sikt innebär det en ökad kostnad. Men å andra sidan blir kostnaderna avsevärt högre om vi låter en stor del av byggbranschen slås ut än om vi nu tillskjuter en del medel i det korta perspektivet. Det har inte bara jag utan även Harry Ola Ryttar understrukit i den här debatten. Det är bra att det uppenbarligen håller på att formas en enighet om att det behövs ytterligare åtgärder. Jag hoppas att vi så småningom skall kunna föra lika konstruktiva samtal om hur vi skall lösa problemen för dem som bor i de nyproducerade husen och för de fastighetsägare som i dag sitter med tomma lägenheter. Jag är alldeles övertygad om, att om vi inte lyckas lösa det problemet och hjälpa de fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har sådana bekymmer kommer vi att få väldigt svårt att få i gång det nybyggande som vi uppenbarligen är överens om. Jag konstaterar också att även Bo Lundgren åtminstone gjorde en liten antydan om att han ville vara med i dessa konstruktiva samtal. Det tycker jag är bra. Men den här debatten har ändå med all önskvärd tydlighet visat, att om vi skall kunna åstadkomma något konstruktivt handlar det om att utforma åtgärder i det som Agne Hansson kallade den breda mittfåran. Jag medverkar gärna till det.

Herr talman! Jag tackar statsrådet även för detta svar. Jag vill betona att syftet med denna interpellation inte är att polemisera utan att peka på ett allvarligt problem, en allvarlig tendens. Jag skulle kunna beskriva denna tendens genom att skildra min egen verklighet. Jag bor i ett hyreshus i Norrköping. I min trappuppgång finns alla typer av människor. Där finns unga, gamla, lågavlönade och högavlönade -- som jag. Där finns invandrare och svenskar med olika yrken. En del har bott där i hela sitt liv. Även om det i vårt land finns segregation och orättvisor i boendet vågar jag påstå att min trappuppgång inte på något sätt är unik. Med internationella mått mätt har vi ändå en förhållandevis rättvis fördelning av våra bostäder. Nu sker det ganska stora förändringar. Det beror inte bara på det som vi förut pratade om, dvs. ökade boendekostnader. Det finns också andra förändringar i villkoren för de boende som har orsakat ganska dramatiska förändringar. Ett exempel på detta kunde vi läsa om i Kommun Aktuellt för ett tag sedan. Där berättade socialchefen i Nyköping att det är stört omöjligt att hitta lägenheter till flyktingar, trots att det finns många tomma lägenheter och trots att kommunen är beredd att stå för kostnaderna. På ett företag i Stockholmstrakten sade man att man inte längre tar emot långtidsarbetslösa. I min egen kommun, Norrköping, sade nyligen det kommunala bostadsföretagets VD i tidningen att han nu tyckte att det var dags att kommunen skaffade sig renodlade socialbostäder, eftersom kommunen inte klarade av att ta hand om sociala förturer. Med sociala förturer menade han flyktingar, missbrukare och de som har psykiska och fysiska handikapp. Det är alltså många människor som i många kommuner inte längre är välkomna på den ordinarie bostadsmarknaden. De har fått det allt svårare. Detta beror som sagt inte bara på ökade boendekostnader. Jag skulle vilja påstå att framför allt två saker har gjort att läget har försämrats för stora grupper av människor. Det ena är att de kommunala bostadsföretagen har fått en ny roll. De skall i dag konkurrera på samma villkor som privatvärdarna. De har samma subventionsregler och snart samma skatteregler. Det medför att de meddelar sin uppdragsgivare, kommunen, att de inte längre kan ta ett större socialt ansvar än privatvärdarna. Därför är väldigt många människor som tidigare har kunnat få bostäder hos de kommunala företagen inte längre välkomna. Det andra, som har gjort att situationen har blivit så akut för många människor, är att samtidigt som vi här i riksdagen har fattat beslut som gör att de kommunala företagen har mindre möjligheter att hjälpa dem som har det särskilt svårt har vi avhänt hos den möjlighet som tidigare fanns att tvinga privatvärdarna att ta ett socialt ansvar. Jag hävdar inte att den bostadsanvisningslag som fanns tidigare var en succé. Den var krånglig och byråkratisk. Erfarenheterna från min egen kommun säger ändock att lagen i alla fall utgjorde ett påtryckningsmedel för att man skulle kunna förmå de privata värdarna att träffa överenskommelser för att ta sig an sin del av de sociala förturerna. Nu har dessa förändringar genomförts. Jag vill påstå att det som har hänt i Nyköping och Norrköping är effekter av de här politiska besluten. Det här händer i stort sett i varje kommun runt om i landet. Mot denna bakgrund skulle jag vilja ställa två frågor. Det är bra att regeringen har en grupp som följer den här utvecklingen. Utifrån landet har det kommit allvarliga signaler. Är de inte redan nu tillräckligt allvarliga för att vi skall se över och ompröva de beslut som har fattats? Jag tror att det är svårt att vrida klockan tillbaka när det gäller förändringen för de allmännyttiga företagen. Däremot menar jag att det behövs ett instrument som tvingar trilskande fastighetsägare, som inte gör det frivilligt, att ta ett ansvar. Finns det inte redan nu fog för att säga att det behövs en omprövning av de beslut som har fattats? Min andra fråga är nästan ännu viktigare. Tycker statsrådet att det är en acceptabel utveckling att vi får renodlade socialbostäder? Om statsrådet tycker det, inser jag att en fortsatt debatt är tämligen överflödig. Jag nöjer mig med dessa frågor så länge.

Herr talman! Även i den här debatten hänvisar Bo Lundgren till den inflationsbekämpande politik som skall leda till lägre räntor. I den föregående debatten poängterade han starkt att man inte får utsätta landet för budgetförsvagningar, eftersom man då riskerar att räntan löper i väg. Jag vill bara påminna om att man dag för dag får köpa sig majoritet i riksdagen. Man köper av Ny demokrati. Det är ingen bra förutsättning för att nå de mål som Bo Lundgren redovisar. När det gäller tillgången på bostäder finns det en grupp som far mycket illa. Det framgår av en rapport som i dagarna har publicerats från byggforskningen. Den visar att under det förkättrade 1980-talet förbättrades ungdomarnas bostadsstandard mycket markant. Under 1990-talet sker en minst lika markant försämring av ungdomarnas bostadsstandard. Harry Staaf talade i den föregående debatten om ungdomsboendet och dess behov. Fastighetsägareförbundet kräver kommunala garantier för att de skall kunna tillhandahålla de bostäder som behövs på bostadsmarknaden. Men är det realistiskt att tro att kommunerna kommer att gå in med ytterligare garantier när de redan har så omfattande åtaganden och där risken är uppenbar att det hela faller ut i form av ett betalningsansvar för dem? Lägger man därtill vad effekten av försämringarna i a-kassan kan innebära för de kommunala ekonomierna, tror jag att utrymmet för ytterligare åtaganden från kommunernas sida är utomordentligt litet. Det är bra att regeringen har tillsatt denna arbetsgrupp. Men felet i regeringens direktiv är att det krävs ansvar från fastighetsägare och kommuner. Regeringen måste först ta sitt ansvar. Först då går det att räkna med ansvar från andra aktörer. Det kan jämställas med självmord om de skulle göra något annat.

Herr talman! Precis som Bo Lundgren säger skall denna diskussion egentligen inte handla om akassan. Men han säger också att a-kasseförslaget skall omfatta alla. Förslaget omfattar en grupp som tidigare inte har omfattats av a-kasseförsäkringen. Men det är en grupp som frivilligt har ställt sig utanför. De har haft fulla möjligheter till medlemskap. I praktiken innebär det att färre kommer att kunna kvalificera sig för ersättning från a-kassorna. Lösningen är på ett sätt väldigt omoderat, eftersom det här innebär ett obligatorium, eftersom det så att säga innebär ett förmyndarskap från statens sida. Tillbaka till bostadssidan. Precis som i fråga om akassan blir det här fråga om att kostnader flyttas. Risken för kreditförluster för kommunerna är nämligen uppenbar. Bo Lundgren säger att kommunerna måste ta ansvar och att de skall ta ansvar. Jag ställer mig emellertid mycket tvivlande till att de kommer att orka med det, med de påkänningar och de hot som de i dag upplever så starkt. Konsekvensen av Bo Lundgrens slutsatser måste nästan vara att han anser att det inom bostadssektorn inte finns några risker för kreditförluster som kan drabba kommunsektorn. Är det så?
Herr talman! Det är bra att vi inte vill ha socialbostäder. Jag vill få till protokollet att vi är överens på den punkten. Det är också bra att statsrådet uppenbarligen instämmer i min verklighetsbeskrivning. Det fanns i statsrådets inlägg ingenting som motsade det jag tidigare har sagt. Vi skall komma ihåg att den försämring som många nu upplever, de svårigheter många har att få en bostad på den ordinarie marknaden, förekommer trots att det i dag finns 55 000 tomma lägenheter. Då ser man framför sig ett skräckscenario: Vad händer den dag då konjunkturen vänder och efterfrågan på bostäder ökar, när grupper som är relativt köpstarka på allvar börjar efterfråga de lägenheter som står tomma? Jag menar att vi måste ingripa innan den här utvecklingen blir galopperande. Jag har ett förslag.

Jag tycker inte att det är någon orimlig hållning att man har ett sådant tvångsinstrument att hota med. Ett sådant tvångsinstrument fanns också tidigare, men det saknas nu. Statsrådet säger då att han tycker att de vägar som jag anvisar är fel. Men om statsrådet instämmer i min verklighetsbeskrivning, om han delar min oro för vad som händer, om han håller med om att vi i det här landet skall undvika att få socialbostäder, håller med om att väldigt många som sysslar med bostadspolitik lokalt hävdar att vi kommer att få socialbostäder om ingenting görs, vilket är i så fall Bo Lundgrens medel för att förhindra den här utvecklingen?

Herr talman! Uppenbarligen anser väldigt många kommuner i dag att de inte klarar av att ge sina företag det ekonomiska stöd som krävs för att de skall kunna ta ett större ansvar än de privata värdarna. Såvitt jag förstår är statsrådets huvudrecept för att alla skall kunna få en bra bostad att kommunerna ger sina företag detta stöd. Men det är alltså inte tillräckligt. Jag håller med om att det finns fördomar. Det gör det. Vi skall naturligtvis alla hjälpas åt för att förhindra fördomar. Men samtidigt är jag alldeles övertygad om att det bästa receptet mot fördomar är att vi kan behålla en bostadsmarknad som är så befriad från segregation som möjligt. Jag inser att vi inte kommer längre i dag. Jag förstår att jag inte kommer att kunna få något mer svar från statsrådet. För min egen del konstaterar jag att det behöver vidtas åtgärder. Jag hoppas att statsrådet jagar på arbetsgruppen och kommer med åtgärder och förslag innan konjunkturen vänder och situationen för dem som har det allra svårast blir ännu sämre. Jag tackar återigen för svaret.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen på kort och litet längre sikt är beredd att vidta för att de som tagits i förvar inte skall placeras i häkten eller polisarrester. Inledningsvis vill jag poängtera att ett förvarsbeslut är en ingripande åtgärd för den enskilde individen och därför bara får förekomma i situationer där det är oundgängligen nödvändigt. Förutsättningarna för att ta en utlänning i förvar är därför noga preciserade i utlänningslagen, och dessutom är tiden för förvarstagandet begränsat. Av tillgänglig statistik framgår att det fattades omkring 4 000 Antalet personer som tagits i förvar har i absoluta tal ökat under det senaste året. Detta är en följd av att antalet avvisningsbeslut som fastställts av Utlänningsnämnden och skall verkställas har ökat och det förhållandet att en inte ringa del av de personer som har fått avvisningsbeslut försöker undanhålla sig verkställigheten av beslutet. I relation till antalet verkställda avvisningar har emellertid andelen personer som tas i förvar minskat. Det är polismyndigheten som har ansvaret för att verkställa ett förvarsbeslut. Vid utredningsslussen i Carlslund finns särskilda förvarslokaler. Därutöver kan polisen använda sig av polisarrester, vid korta förvar, samt allmänna häkten och kriminalvårdsanstalter. Förvarstagandet kan också ske på annat sätt som bedöms lämpligt, exempelvis i bevakad lägenhet eller rum i anslutning till inreseeller utreseorten. Kriminalvårdsstyrelsen har ansvaret för de utlänningar som tas i förvar i häkten och andra lokaler som ligger under Kriminalvårdsstyrelsen. I övrigt ligger ansvaret för bevakning m.m. hos polismyndigheterna. De särskilda förvarslokalerna i Carlslund tillkom ursprungligen i mitten av 1980-talet för förvarstagande av barnfamiljer. Genom de mycket kraftiga inskränkningar i möjligheten att ta barn i förvar, som genomförts på regeringens initiativ under år 1992, utnyttjas emellertid förvarslokalerna numera nästan enbart för vuxna. Placering av vuxna förvarstagna sker numera i första hand i Carlslund i mån av plats och när det är praktiskt möjligt. Förvarslokalerna i Carlslund, som fram till nu omfattat 36 platser, har mot den bakgrunden nästan ständigt varit fullbelagda under den senaste tiden. Jag delar Berith Erikssons uppfattning att det är önskvärt att förvarstagande av utlänningar i så stor utsträckning som möjligt sker på annat sätt än genom placering i häkte eller polisarrest. För detta talar framför allt humanitära skäl. Såväl platsbrist på häktena som de höga kostnaderna för häktesplatser gör det också angeläget att söka alternativa lösningar. Initiativ har därför tagits med detta syfte. Vid Carlslund har en del av de lokaler i anslutning till nuvarande förvarslokaler som Invandrarverket tidigare använt för förläggningsboende iordningställts för förvarslokaler. De kommer att tas i bruk den 15 december. Härigenom utökas antalet platser för förvarstagna i Carlslund från 36 Kulturdepartementet har vidare tagit initiativ till ett möte mellan berörda departement och myndigheter för att se på möjligheterna att använda några av de förläggningar som nu skall avvecklas av Invandrarverket som förvarslokaler. Invandrarverket har därefter påbörjat en inventering av förläggningar som skall avvecklas inom kort och som i stället helt eller delvis skulle kunna användas för förvarstagna. Enligt uppgift från Invandrarverket har man vid denna inventering funnit några intressanta objekt. Ett par polismyndigheter har också vid egna inventeringar funnit lokaler som kan vara möjliga att använda för inkvartering av förvarstagna. Det måste nu vara en uppgift för de myndigheter som har det direkta ansvaret för att ta hand om förvarstagna att närmare bedöma lämpligheten hos de lokaler som redovisats. Min förhoppning är att det pågående arbetet skall leda till att det under våren skall finnas möjligheter att placera en väsentligt större andel av de som tas i förvar på annat håll än i häkten och polisarrester.
Fru talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag ställde denna fråga efter det att jag hade besökt häkten i Uppsala och även informerat mig om hur det såg ut på de andra häktena i mitt hemlän. I Uppsala träffade jag bl.a. en man som i november hade blivit lovad en fängelseplats i maj 1994. En annan kille hade tre veckor kvar på ett utdömt straff på ett och ett halvt år. Han kommer alltså att avtjäna hela strafftiden i häktet. Stockholmspolisen berättade för en tid sedan i massmedierna hur otillfredsställande de fann det att deras dyrbara tid gick åt till att jaga häktesplatser och transportera häktade. Men den frågan skall mer debatteras med justitieministern. Utöver denna mycket otillfredsställande situation med överfulla fängelser, häkten och arrestlokaler kommer den intensifierade jakten på asylsökande som fått avvisningsbeslut. Eftersom polisen inte har anvisats andra lämpliga lokaler används i de flesta fall häkten och arrestlokaler. Statistik kan man läsa på olika sätt. Det senaste kvartalet är intressantast, eftersom det avser tiden efter det att polisen fått 100 miljoner i resursförstärkning för att söka efter personer som skall avvisas. Enligt statistiken över juli, augusti och september var 1 422 vuxna och 31 barn förvarstagna. Av dem var det bara 451 vuxna som satt mindre än tre dygn, dvs. inte ens en tredjedel, och hela 252 som satt mer är tio veckor. Sverige är ett avlångt land. Det är mer än 100 mil mellan Carlslund och Haparanda, och flyktingar finns ända uppe i Kiruna. Även om det blir fler platser på Carlslund täcker det inte behovet vare sig när det gäller antal eller försvarbar transportsträcka. Det är ett faktum att även barn sätts i häkten, eftersom det är så långt till Carlslund från övre Norrland eller södra Sverige. Jag besökte London i somras tillsammans med socialförsäkringsutskottet. Vi var då även och tittade på den förvarslokal som man hade gjort i ordning utanför flygplatsen Heathrow. Våra värdar poängterade mycket noggrant att detta inte var ett häkte eller ett fängelse. Dessa personer hade inte begått något brott. Den distinktionen gör vi inte i Kulturministern redovisade att det pågår ett arbete med att iordningställa andra lokaler, och det är ju mycket bra. Men hon uttalade endast en from förhoppning om att det under våren skall bli möjligt att minska antalet förvarstagna i häkten och arrestlokaler. Tycker inte kulturministern att det är ovärdigt en civiliserad rättsstat att över huvud taget sätta asylsökande i häkten och arrestlokaler? Är det inte dags att klart uttala att det är oacceptabelt och sätta en tidsgräns för när andra lokaler skall vara framtagna, eller åtminstone när regeringen ämnar komma med förslag om en förändring?
Fru talman! Inte heller jag tycker att det är bra att människor som skall avvisas från riket blandas med brottslingar. Det är också därför som kapaciteten nu nästan fördubblas vid Carlslund. Myndigheterna har på vårt initiativ börjat inventera alternativa lokaler. Berith Eriksson sade att polisen inte har anvisats andra lokaler. Kriminalvårdsstyrelsen och Polisen har det gemensamma ansvaret för att plocka fram den här typen av lokaler. Vi har från vårt håll tyckt att det vore lämpligt att försöka använda nerlagda förläggningar till förvarstagande, och Kulturdepartementet har därför sammmankallat detta gemensamma möte. Regeringen behöver alltså inte återkomma med något förslag, utan myndigheterna har denna uppgift. Min förhoppning är att det initiativ som togs från Kulturdepartementet skall leda till en förbättrad situation. Arbetet har redan påbörjats i och med att Carlslunds kapacitet nu ökar. Visst finns det ett logistiskt problem i att Sverige är ett mycket avlångt land. Men som jag redovisat i mitt svar kan man använda andra lokaler -- lägenheter och liknande. Man behöver alltså inte åka till en alldeles speciell utpekad förvarslokal. Jag vill på en punkt kommentera det Berith Eriksson sade om att regeringen nu har avsatt resurser för en intensifierad jakt på avvisade asylsökanden. Jag vill här i kammaren redovisa vad regeringen har gjort. Regeringen har anslagit 100 miljoner extra för att följa upp de resurser som tidigare har givits Invandrarverket och Utlänningsnämnden för att de skall kunna fatta beslut snabbare och för att väntetiderna inte skall bli så långa. De tidigare satsade resurserna börjar nu ge effekt. Men polisen har inte fått motsvarande ökade resurser för att administrera avvisningsbesluten. I första hand skall dessa pengar användas till administrativ personal som nyanställs för att kunna administrativt hantera avvisningarna från förläggningarna. Där sitter människor och väntar på att få åka hem. De administrativa resurserna har också använts till att gå igenom gamla listor på eftersökta icke avvisade personer och för att därmed kunna uppdatera dem så att de är aktuella. Därtill får pengarna användas också till övertid för poliser, men inte för nyanställning av poliser. Det innebär att de tips som polisen tidigare har fått in, och som de också nu får in, kan följas upp. Det finns alltså inte i regeringens beslut något direktiv om att speciellt gömda personer skall utsättas för, som Berith Eriksson kallar det, intensifierad jakt. Merpartern av pengarna används till att följa upp Invandrarverkets och Utlänningsnämndens beslut om avvisningar så att människor skall slippa att vänta ytterligare längre tid på förläggningarna.
Fru talman! Jag vill än en gång påpeka att 60 platser på Carlslund inte täcker behovet. Enligt den senaste statistiken kommer det att röra sig om 500-- Det finns en skillnad att säga ''lämplig'' och ''förhoppning'' och att säga att situationen är oacceptabel och att det är klart att det skall bli en förändring. Sedan säger kulturministern att man kan använda andra lokaler, men vi kan ju konstatera att andra lokaler inte används. Därför är det också nödvändigt att mycket mera klart uttala att det inte är häkten och arrestlokaler som skall användas för förvar av asylsökande. Det är klart att 100 miljoner kronor i resursförstärkning också skall ge resultat. Det är väl alla överens om. Annars är det inte så stor vits med att ge 100 miljoner. Även om kulturministern liksom jag tycker att de viktigaste skälen är humanitära, är det också en ekonomisk kostnad. En häktesplats kostar ca 1 600 kr per dygn. Det bör vara fler än jag och kulturministern som är intresserade av att vi får en förändring på det här området.

Fru talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag avser att föreslå åtgärder för att minska den höga arbetslösheten i Fyrstadsregionen. Bakgrunden till interpellationen är den kraftiga nedgången inom industrin i regionen. Ingvar Johnsson nämner särskilt Saab i Trollhättan, Volvo i Uddevalla och Teli i Vänersborg. Jag vill först nämna att jag är väl medveten om den allvarliga situationen i Fyrstadsregionen och att jag följer utvecklingen noga. Bl.a. har jag under november sammanträffat med såväl landshövdingen i Älvsborgs län som landshövdingen i Göteborgs och Bohus län. Sverige genomgår en allvarlig ekonomisk kris med bl.a. minskad BNP, hög arbetslöshet och stort statligt budgetunderskott. Regeringens ekonomiska politik syftar till att sanera statens finanser och långsiktigt skapa goda förutsättningar för företagande och tillväxt. Arbetet med att sanera statens finanser är viktigt för att återskapa förtroendet för den svenska ekonomin och möjliggöra låga räntor. En låg räntenivå är en grund för att öka viljan till investeringar och därmed öka sysselsättningen. Omfattande förändringar har gjorts för att stärka företagen och konkurrenskraften, bl.a. vad avser skatter och avgifter. Det är främst genom nyetableringar och genom tillväxt i små och medelstora företag som nya arbetstillfällen kan komma att skapas under återstoden av 1990-talet. Regeringens politik syftar därför särskilt till ett gynnsamt klimat för dessa företag. Jag vill också nämna att jag vid mina kontakter med företag alltid framhåller att det nu är rätt tid att övergå från ett högt övertidsuttag till nyanställningar. På så sätt har företagen tid att skola in den nya personalen inför en större efterfrågan om ett antal månader. När det gäller de arbetsmarknadspolitiska insatserna har regering och riksdag för innevarande budgetår anslagit mycket stora resurser. Det ankommer på AMS att fördela medlen mellan länen. Länsarbetsnämnderna gör i sin tur en fördelning inom länen utifrån arbetsmarknadssituationen i olika områden. Detta innebär att områden med fler arbetslösa jämfört med övriga delar av respektive län erhåller större resurser. Fyrstadsregionen redovisar till största delen en högre andel placerade i arbetsmarknadspolitiska åtgärder än de två länen som helhet. Under budgetåret har dessutom ytterligare medel anvisats eller reserverats av respektive länsarbetsnämnd för större arbetsmarknadspolitiska insatser i regionen. Beträffande Högskolan i Trollhättan/Uddevalla vill jag nämna att skolan för innevarande budgetår har fått en ökning av anslaget med 40 %. Ingvar Johnsson berör också frågan om infrastruktursatsningar. Jag vill här säga att riksdagen i juni i år på regeringens förslag godkände inriktning och finansiering av ett tioårigt investeringsprogram i trafikens infrastruktur. Planer som närmare reglerar utbyggnaden av vägar och järnvägar enligt riktlinjerna i detta program håller nu på att tas fram. Med stor sannolikhet kommer dessa planer att medföra investeringar som direkt eller indirekt berör Fyrstadsregionen och som kommer att bidra till en ökad sysselsättning.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det har nu gått ett år sedan vi såg de svarta rubrikerna om varslen vid Saab, Volvo och Teli. Det har gått ett år sedan tusentals familjer i Fyrstadsregionen fick uppleva en dyster julhelg. Många visste redan då att deras jobb skulle bort. Andra levde i ovisshet. Vad har hänt sedan dess? Har regeringen tagit sin del av ansvaret? Svaret är att arbetslösheten fördubblades till 2 % högre än rikets genomsnitt. Svaret är att regeringens satsningar blev otillräckliga och att de arbetslösa drabbades av försämrad a-kassa. Jag menar att vi i Fyrstadsregionen har drabbats dubbelt. Vi har drabbats lika hårt som andra regioner av den allmänna nedgången. Dessutom har vi drabbats av det som blev resultatet av de stora varslen. Antalet varsel och uppsägningar i Fyrstadsregionen har på två år varit 10 000, varav Till det negativa hör också att personalminskningen inom industrin fortsätter. Volvo Flygmotor har t.ex. på några år minskat sin personal med hela 1 000 personer. Till det positiva hör den nya Saaben. Men även om framgången blir mycket stor ger den inte tillbaka de ca 10 000 industrijobb som har försvunnit. För att återskapa dessa jobb krävs både utveckling av den industri vi har och ett mer allsidigt näringsliv, gärna inom det som kallas ''gröna jobb''. Det krävs också insatser för att snabbt ta ner arbetslösheten. Börje Hörnlund säger att han följer utvecklingen noga. Men han säger inte ett enda positivt ord om regionens omfattande utvecklingsarbete, inte ett positivt ord om de stora insatser som görs lokalt mot arbetslösheten. Jag skall ge nio exempel på åtgärder som Börje Hörnlund borde ge sitt stöd. Fyrstadskommittén har tillskrivit regeringen om tidigareläggande av projekt som ingår i regionens trafiköverenskommelse. 2. Satsa på byggande. Det kan ske genom att man stimulerar olika ROT projekt. Kraftverket i Lysekil är ett projekt som kan ge många jobb. Börje Hörnlund har fått ett brev från landshövdingen om detta. Det är särskilt angeläget för Dalsland där 40 % av industrins anställda finns hos underleverantörer. 4. Klara tillgången på riskvilligt kapital. Jag tycker att de pengar som Volvo får återbetala bör tillfalla regionen. Jag tycker också att Metalls förslag om inrättandet av en särskild Fyrstadsfond bör prövas. Arbetet inom denna strategigrupp har sedan 1990 6. Bygg upp ett business and innovation center i NUTEK har gjort förstudier för ett sådant center. Det kan bidra till att stärka kontakterna med EU och bli ett instrument när det gäller att utveckla nya verksamheter. 7. Utöka möjligheterna till utbildning kraftigt. Det bör gälla utbildning på företagen, gymnasiekompentens till arbetslösa, ökade insatser inom folkbildningen och arbetsmarknadsutbildning. Börje Hörnlund använder här en procentexercis för att påvisa ökade resurser, men räknat i antal är ökningarna små. Jämfört med andra regioner har vår högskola hälften så stora anslag. 9. Satsa på forskningsprojekt. Ett exempel är förslaget om ett centrum för termisk sprutning. Det är en avancerad ytbehandlingsmetod. Här tvekar NUTEK om att ge sitt stöd. Detta var exempel på åtgärder för att få fart på utvecklingen. Det visar på en väldig skaparkraft i regionen. Regeringens ansvar är att ge oss lika goda förutsättningar som andra regioner. Det är vad vi begär. Jag tycker att det finns många exempel på att vi i vår region har behandlats styvmoderligt. Man har inte tagit den höga arbetslösheten riktigt på allvar. Därför vill jag återupprepa mina frågor till Börje Hörnlund. Är Börje Hörnlund beredd att stöda de offensiva förslag som jag har redovisat här? Med andra ord skulle man kunna säga: Är Börje Hörnlund beredd att låta tusen blommor blomma i Fyrstadsområdet? Jag tycker att man kan säga att det som sker i Fyrstadsregionen nu är att 1 000 plantor håller på att spira. Om regeringen inte ger dessa späda plantor näring kommer de aldrig att blomma.
Fru talman! Fyrstadsregionen är en av landets mest betydande industriregioner. Regionens näringsliv och arbetsmarknad är för närvarande utsatta för stora förändringar. Arbetslösheten är som nämnts högre än riksgenomsnittet. Regionen har goda utvecklingsmöjligheter, och därför behövs en medveten satsning på investeringar i infrastrukturen. Kommunerna i Fyrstadsregionen har förstärkt sitt samarbete för att möta situationen på arbetsmarknaden och för att utveckla infrastrukturen. Detta har lett till en heltäckande överenskommelse för utvecklingen av infrastrukturen. Den innehåller kostnadsberäkningar, prioriteringar och lokaliseringar för samtliga trafikslag. Den är väl förankrad i regionen och har presenterats för regeringen. Med anledning av arbetsmarknadssituationen har regionens riksdagsmän, kommunerna, länsstyrelserna och nu senast Metallfacken krävt en tidigareläggning av delar av dessa infrastruktursatsningar. I fredags hemställde Fyrstadskommunerna i ett brev till regeringen om tidigareläggning av projekt som på olika sätt redan finns med i verkens planer men som skall påbörjas senare under tioårsperioden. Kommunerna understryker starkt angelägenheten av att dessa objekt tidigareläggs. Fyrstadskommunernas överenskommelse upp. Det gäller ett strategiskt väg och järnvägsnät vars grundpelare är den s.k. Norgejärnvägen, miljarder och ingår i det av riksdagen fattade infrastrukturbeslutet. Flera av projekten är ur planeringssynpunkt möjliga att starta om ett år. En tidigareläggning, vars angelägenhet också betonas av trafikutskottet, medför merkostnader motsvarande räntekostnaderna under tidigareläggningsperioden. Merkostnaderna bör dock ställas mot lägre byggkostnader och besparingar samt de trafik och miljömässiga fördelarna av att objekten färdigställs tidigare än planerat. Detta medför också positiva effekter för bygg och entreprenadbranschen, som nu är i skriande behov av arbetstillfällen. De positiva sociala effekterna av att folk kommer i arbete är också viktiga. En preliminär beräkning har gjorts. Den visar att det är lönsamt att tidigarelägga dessa projekt. Kommunerna har i dessa frågor samrått med Banverket, Vägverket, länsstyrelserna och länsarbetsnämnderna. Man har fått positiv respons på sin begäran överallt. Arbetsmarknadsministern besökte nyligen Dalsland. Han blev då uppvaktad av landshövdingen, som påtalade den svåra situationen i regionen och krävde omedelbara åtgärder. Ett reportage från arbetsmarknadsministerns möte i Göteborgs Posten har följande rubrik: Hörnlund stöder Fyrstad. Det framgår dock av artikeln att Mats Odell sitter på pengarna. Mats Odell har i tidigare fråge och interpellationsdebatter sagt att han inte har några pengar att dela ut till satsningar i området. Det framgår vidare av artikeln att Börje Hörnlund har slagits för att få fram pengar till infrastruktursatsningar och att han hittills har lyckats förhandla fram fyra sådana paket. Börje Hörnlund ingav hopp inför framtiden genom att uttrycka att kostnadsläget nu är det rätta för denna typ av satsningar. Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern följande: När kommer beskedet om ett paket för Fyrstadsregionen, som alla i regionen nu väntar på? I byggbranschen, som också berörs, är situationen katastrofal. I Älvsborgs län står 39 % av byggarbetarna utanför arbetsmarknaden, och situationen är liknande över hela landet. Man bedömer att arbetslösheten kommer att ha ökat till Byggandet är en motor i samhällsekonomin, och en byggnadsarbetare genererar jobb åt många andra i angränsande branscher. Men stora byggföretag slås nu ut, och mycket kunnande och kompetens försvinner. Längre fram i ett annat konjunkturläge när byggandet behöver öka har vi varken företag eller kunniga branschmänniskor. Därför måste nu krafttag för att branschen skall komma ur denna djupa svacka tas. Det ROT program som riksdagen beslutade om i juni månad har endast marginellt påverkat sysselsättningen. Det som nu vill till är helt andra tag. Ett ROT program värt namnet måste omedelbart sättas in. Vi socialdemokrater har i olika omgångar fört fram krav på sådana program, men hittills har vi inte fått något gehör för dessa. I en gemensam skrivelse till regeringen föreslår Gösta Blücher, generaldirektör för Boverket, att ett anslag på en och en halv miljard kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall riktas mot åtgärder inom byggsektorn. Pengarna föreslås främst användas till att skapa ett särskilt tillfälligt investeringsbidrag för ombyggnad av flerbostadshus. Enligt skrivelsen skulle därigenom 16 000 årsarbeten snabbt kunna tillskapas. Ett villkor är att ombyggnadsprojekten påbörjas mellan den 1 januari och den 30 juni 1994. Andra föreslagna villkor för att man skall kunna få det föreslagna investeringsbidraget är bl.a. att den arbetskraft som används i ett ombyggnadsprojekt skall vara anvisad eller godkänd av den lokala arbetsförmedlingen. Mellan 25 000 och 35 000 lägenheter i flerbostadshus kan på detta sätt enligt Boverkets beräkningar komma att bli ombyggda. Detta skulle snabbt ge effekt.
Fru talman! I Uddevalla finns just nu 6,4 % i olika åtgärder. Kommunen tilldelas för detta 170 miljoner kronor under budgetåret. I Lysekil finns 44 miljoner kronor. I Trollhättan finns 5 % i åtgärder, men kommunen är tilldelad 182 miljoner. Vänersborg ligger lägre. 3,5 % finns i åtgärder, och kommunen har ca 90 miljoner kronor till sitt förfogande. Det har dessutom utlovats att Fyrstadsregionen skall få 15 miljoner extra bl.a. för utbildning. Det som är avgörande är det kostnadsläge som råder för svensk industri i dag. Det har aldrig i modern tid varit så förmånligt.

När nedläggningsbesluten kom var räntan många gånger uppe i ca 20 procentenheter. Det finns bedömare som menar att räntan nu kommer att sjunka ett par snäpp till. Det betyder väldigt mycket när företagen skall fatta sina framtida investeringsbeslut. Det betyder också väldigt mycket för hushållen att räntenivån är överblickbar när de funderar på att göra affärer. Jag vill säga till Ingvar Johnsson att jag väldigt gärna ser att 2 000 blommor blommar. Fyrstadsregionen har varit ganska präglad av stora och tunga företag. Vi vet alla i denna sal att dessa stora företag är väl lämpade för robotisering, mjukdatastyrning m.m. som gör att de producerar väldigt mycket mer utan nämnvärda personalförstärkningar. Det är därför helt nödvändigt att 1 000 blommor blommar. Regeringen lägger också fram ett antal förslag som är avsedda att skapa framtidstro hos småföretagen. När det gäller trafikinvesteringar vill jag säga att vi har samordnat slutet av interpellationssvaret med Kommunikationsdepartementet. Det pekar på att man där bereder projekt som har med regionen att göra. Det är dock ett beredningsarbete som fortfarande pågår. Som alla vet finns starka intressen i samtliga riksdagsbänkar i denna sal. Mycket talar för att denna region bör ihågkommas, dels av rena trafikpolitiska skäl, dels på grund av arbetsmarknadssituationen. Jag inte bara uppvaktades av landshövdingen. Jag bodde också hos honom, vilket innebar två tre timmars mycket noggrann undervisning om olika objekt. Vi är eniga om att mitt folk och hans folk skall fortsätta samråden på handläggarnivå. NUTEK är också inbegripet, som Ingvar Johnsson och Rune Evensson säger. Ingvar Johnsson sade också att man skall satsa på utbildning. I år sker den största satsningen på år och dag. I höstas tillkom ca 90 000 utbildningsplatser. Tyvärr ser det i dag ut som om vi inte kan fylla platserna på det tredje året på gymnasiet, som tänkt var. Det beklagar jag. Riksdagen har i arbetsmarknadsutskottet behandlat delar av ROT-programmet. Det blir debatt och beslut om detta i kammaren på onsdag.
Fru talman! Börje Hörnlund verkar väldigt nöjd med sina insatser. De svar jag får i fråga om mina förslag är allmänt positiva, men de är inte konkreta. Börje Hörnlund måste inse att situationen i Fyrstadsområdet är mycket allvarlig och att regeringen inte kan smita ifrån sitt ansvar så lätt för de insatser som måste göras. Arbetslösheten är faktiskt högre än i landet i övrigt. Tycker exempelvis inte Börje Hörnlund att det är ytterligt skrämmande att 7 000 jobb har försvunnit bara för metallarbetare? Eller vad säger Börje Hörnlund om siffrorna för varsel under de senaste två åren -- 4 200 i Trollhättan och 3 300 i Uddevalla? Det är ytterligt skrämmande. Är det inte allvarligt att en tredjedel -- hela 5 000 -- av Metalls medlemmar i regionen går arbetslösa? Många av dem riskerar dessutom att utförsäkras. Är det inte också allvarligt att neddragningarna i industrin fortsätter, t.o.m. denna månad? Jag hoppas att arbetsmarknadsministern har lyssnat på vad landshövdingen har att säga. Jag tycker också att Börje Hörnlund skall lyssna mycket noga på vad Eric Andersson och S. Anders Larsson och andra kommunalpolitiker i området har att säga. Jag tycker att Börje Hörnlund också skall ta till sig det program från Metallavdelningarna som jag vet att departementet har fått sig tillsänt. Alla de lokala aktiviteter som jag har beskrivit står i mycket skarp kontrast till Börje Hörnlunds och regeringens passivitet. Vi socialdemokrater har reserverat oss för att högskolan skulle få ytterligare 11 miljoner, för att ta ett exempel. Jag ser att Per Unckel råkade komma in i salen nu. Då kan jag passa på att nämna ett konkret exempel för Börje Hörnlund hänvisar till döljer sig följande resonemang. Om vi i Trollhättan/Uddevalla får 200 nya platser och Lund får 1 000 nya platser, har vi fått mera i procent räknat. Men skillnaden i storlek mellan högskolorna har faktiskt ökat med 800 platser. Jag har förstått att Börje Hörnlund och andra centerpartister har låtit sig luras av Per Unckels argumentering på detta område. Vad folket i Fyrstadsområdet vill ha är inga nådegåvor. De begär ett arbete att försörja sig själva på. De begär inte heller att Börje Hörnlund skall lösa allt. Men de begär, för att tala Metalls språk, att de skall få lika bra verktyg att arbeta med i Fyrstadsregionen som man har i andra regioner.
Fru talman! Jag tolkar Börje Hörnlunds svar på frågan om tidigareläggning av infrastrukturprojekt som positivt. Vi får hoppas att den rubrik som stod i Göteborgsposten -- Hörnlund ställer upp för Min andra fråga gällde hur regeringen ställer sig till Boverkets och AMS begäran. Jag hoppas att jag får svar på den i Börje Hörnlunds nästa inlägg. Det är svårt att hinna svara på alla frågor på så kort tid, föreställer jag mig. Jag förväntar mig att Börje Hörnlund återkommer till det i sitt nästa inlägg. Jag kan inte släppa detta med byggandet. Vi är på väg mot en katastrof för branschen. Det pekar mot en arbetslöshet på över 50 %. Det är en bransch som ropar på hjälp. I och med att det inte finns någon bostadsminister finns heller ingen som har ansvar för dessa frågor. När branschens företrädare vill prata med regeringen är det ingen i regeringen som lyssnar. Ställer man frågor till Bo Lundgren svarar han samma sak som han har svarat på alla frågor i två år. Det är meningslöst att ställa frågor till honom längre på detta område. Byggentreprenörerna säger samma sak: Ingen lyssnar, ingen förstår. Vi är för djupt nere nu i svackan i byggbranschen. Jag anser därför att regeringen måste agera. Det sker inget industribyggande på grund av att det är för låg efterfrågan inom industrin. Regeringen bidrar ej till att skapa denna efterfrågan. Det sker inget nybyggande på grund av den nya bostadsfinansiering som regeringen har genomfört. Ombyggnader av bostäder sker heller inte på grund av den ovilja regeringen hittills har visat. I Göteborg, som är rikets andra stad, har hittills i år startats byggande av tio lägenheter -- det är alltså det totala antalet i Göteborgs stad, sedan det nya bostadsfinansieringssystemet införts. Det är ingenting annat än en katastrof för byggbranschen. Regeringens experter tror att det skall bli full fart på bostadsbyggandet med den nya finansieringen. Den är förmånligare än 1992 års finansiering, säger man. Men fakta talar för sig själva. Här har endast startats byggande av tio lägenheter. Jag undrar hur regeringen passivt kan åse detta. Hur kan Börje Hörnlund som är arbetsmarknadsminister passivt åse denna utveckling? Jag såg i en artikel i Göteborgs-Posten i fredags att även folkpartisten Erling Bager har tröttnat på arbetsmarknadsministerns passivitet. Börje Hörnlund kan tala med branschens företrädare och byggentreprenörerna. Det har jag gjort. Både ordföranden i Borås och ordföranden i Göteborg talar i dag om byggbranschens uppgång och fall. Jag tror att den uppkomna skadan blir svår att reparera. De är mycket irriterade över att det inte finns någon i regeringen som lyssnar och bryr sig om branschens problem. Här kan Börje Hörnlund också göra en insats.
Fru talman! Det är alltid mycket viktigt med rättvisa mellan olika regioner. I detta fall har Fyrstadsregionen, från att ha tillhört de verkligt överhettade regionerna, nu råkat klart illa ut. De medel som finns att fördela skall naturligtvis fördelas med hänsyn till den situation regionen befinner sig i. Allmänt om industrin kan man också säga att det tyvärr fortfarande förekommer vissa permitteringar och avskedanden i Fyrstadsregionen. Men om man ser i stort har siffran för lediga platser i industrin och näringslivet denna höst legat högre än 1991. De senaste veckorna har siffran t.o.m. legat på 1990 års nivå och något högre. Man ser också på det stora övertidsuttaget att det nu är dags att börja nyanställa. Jag har lagt ner mycket tid för att övertyga de stora i näringslivet och småföretagen om att byta ut övertiden mot nyanställningar. Jag anser mig ha fått stor förståelse. Jag hoppas den processen går i gång ordentligt. Vad gäller det sätt på vilket vi arbetar vill jag säga att respektive länsstyrelser har tilldelats ett antal miljoner kronor för att besluten skall komma underifrån, och jag tror att det är rätt väg. Beslut uppifrån blir inte alla gånger riktigt lyckade. Ett problem för regionen är ju att Saabfabriken i Malmö gick i bara nio månader och Volvofabriken i Uddevalla endast i tre år, till mycket stora kostnader. Efterklokt kan man säga att det hade varit bra om det i stället hade gjorts en bred satsning på mindre och medelstora företag. Också företagen som sådana skadades av det som inträffade, men detta var inte lätt att bedöma vid de aktuella tillfällena. Båda företagsledningarna trodde tydligtvis på en annan utveckling. Till det positiva hör att de svenska företagen under lågkonjunkturen nästan hundraprocentigt har lyckats genomföra just-in-time-systemet. Det gör att det nu i motsats till vad som varit fallet under tidigare lågkonjunkturer just inte finns några lager. Detta kommer också att synas när efterfrågan kommer. Det gör att flera av de tongivande näringslivsmännen säger att det nu är dags att börja investera. Ett institut -- jag kommer inte ihåg dess namn -- som har tillfrågat en stor mängd företag bedömer att investeringsutvecklingen inom byggbranschen inte blir så dålig som en del andra har prognoserat. Det är naturligtvis också min förhoppning att utvecklingen kommer i gång på industrisidan. Tyvärr förekommer nu inte längre investeringar i kontor, hotell och liknande typer av anläggningar, som byggdes i mycket stor stil under senare delen av 80-talet. Till det positiva när det gäller byggandet måste också räknas att kvadratmeterkostnaden, som under den överexpansiva perioden både i småhus och i stora hus uppgick till omkring 13 000 kr, nu är nere på ca 10 000 kr. Precis som när man diskuterar väg och järnvägsinvesteringar kan man därför när det gäller reparationer m.m. säga att det nu är lämpligt att passa på att göra sådana. Mycket talar för att det inte blir billigare än det är i dag, och då är det rätt tid att agera. När det gäller den skrivelse som ligger från AMS avvaktar man i riksdagen, och beredning pågår inom regeringen.
Fru talman! Jag kan inte riktigt hålla med Hörnlund när han säger att fördelningen över landet har varit rättvis. Jag tycker att det har varit en njugghet när det gäller att ge besked om en rad satsningar i vår region som jag hoppas så småningom ändå skall kunna komma till stånd. Jag vill helt hålla med Börje Hörnlund när han säger att det jättestora övertidsuttaget måste ersättas av ett ökat antal anställda. Börje Hörnlund var också inne på frågan om industrins framtid. För att bilden inte skall bli alltför mörk vill jag säga att jag inte tillhör dem som tror att antalet industrijobb totalt sett kommer att minska så kraftigt i vårt land genom rationaliseringar och annat. Men från den industri som vi skall ha kvar i Sverige bör man satsa på Fyrstadsregionen. Inom denna region finns mycket starka industritraditioner, yrkeskunskap och utvecklad teknologi på en mycket hög nivå, som det går att bygga vidare på. Fyrstadsregionen kommer självfallet att vara ett av Sveriges starka industricentra även i framtiden. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att få ett mera allsidigt näringsliv i området. Det är ju just därför som vi nu måste satsa på en lång rad åtgärder som jag har tagit upp i interpellationen. Jag menar att regeringen har ett stort ansvar, både direkt och när det gäller de signaler som ges till de statliga myndigheterna. Regeringen har hitintills inte tagit det ansvaret, utan det har i stället lagts på högskolan, som Börje Hörnlund inte återkom till. Om vi skall utveckla denna region till en framträdande industriregion, är det orimligt att ha en högskola som är bara hälften så stor som andra. Om vi får mindre resurser på ett sådant område, är det inte att se som en utebliven gåva från regeringen utan som att något tas ifrån oss. Jag hoppas därför att Börje Hörnlund nu är beredd till en positiv dialog med representanter för regionen. Jag kan inte heller låta bli att säga till Börje Hörnlund att jag tycker att det behövs litet bättre tag. När man lyssnar på honom i dag undrar man vart vår karske arbetsmarknadsminister tog vägen, han som skulle klara jobben eller avgå. Det kan kanske med en lätt travestering beskrivas på följande sätt: Så gick beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över.
Fru talman! Jag skulle vilja säga ytterligare några ord om Arbetsmarknadsstyrelsen och Boverkets begäran. Börje Hörnlund sade att frågan bereds, och även jag förstår att en skrivelse som skickas in till regeringskansliet bereds. Men kan Börje Hörnlund säga när någon form av besked kan förväntas komma? Avsikten var ju att det hela skulle starta den 1 januari. Det skulle vara ett bra beslut för byggandet, som skulle ge en omedelbar och snabb effekt. Det skulle vara intressant att få reda på om Börje Hörnlund själv är positiv till detta. Jag håller med Börje Hörnlund om att byggandet nu har blivit mycket billigare. Det finns då all anledning att vara aktiv när det gäller att få i gång projekt. Det finns mycket stora behov. De arbetslösa väntar på någon form av positiva nyheter men får inga sådana från regeringen. I stället är det fråga om ökande arbetslöshet och mindre av kommunala jobb. En stor del av arbetslösheten inom byggbranschen är onödig, eftersom det finns så stora behov, men regeringen är ovillig när det gäller att tillgodose dessa behov. När det gäller kommunala uppsägningar är det likadant. Också de uppsägningar som kommunerna nu måste göra är enligt min uppfattning onödiga. Samtidigt möts människor av besked om försämrad arbetslöshetsförsäkring samt om försämringar i medbestämmandelagen och i lagen om anställningsskydd. Jag hoppas att Börje Hörnlund i sitt sista inlägg kan ge mera av besked än det som gäller AMS och Boverket.
Fru talman! Jag är mycket övertygad om att Fyrstadsregionen kommer att fortsätta att vara ett av Sveriges starkaste industriområden. Där finns så mycket av kunnande och annat att bygga på. När det sedan gäller mindre högskolor vill jag säga att många har hört mig uttala min starka tro på vikten av att dessa breddas och utvecklas, gärna tillsammans med ett lokalt verksamt näringsliv. Det är en process som ger tillväxt. Vad beträffar det litet mera sedvanliga talet vill jag för min del säga att ingen annan arbetsmarknadsminister har fått leva med ett så tungt arv från inflations-, spekulations och fallskärmsekonomin. Samtidigt har vi haft en internationell lågkonjunktur. Inte heller har någon annan arbetsmarknadsminister inom sitt ansvarsområde med olika tillfälliga åtgärder fått upp volymerna så mycket som jag och medarbetarna inom Arbetsmarknadsverket och på andra ställen har kunnat göra. Jag måste dock tyvärr också säga att både vårt land och inte minst jag själv har för litet inflytande för att kunna påverka den internationella ekonomin, även om jag skulle önska att vi kunde det. Vi har inte heller någon särskilt stor rörelsefrihet i vårt land när budgetunderskottet, underskottet i Arbetsmarknadsfonden m.m. ser ut som de gör. Jag tror att vi alla i denna sal är mycket medvetna om detta. Jag och finansministern träffade under förra veckan samtliga partiers representanter i Kommunförbundets och Landstingsförbundets ledningar och diskuterade att via kompetensutveckling få till stånd vikariat och annat som gör att anställda inom kommuner och landsting inte i större omfattning skall drabbas av arbetslöshet. Detta möttes av mycket stor förståelse.

Fru talman! Göran Magnusson har i sin interpellation ställt ett antal konkreta frågor som rör insatser för Västmanlands län. För det första har Göran Magnusson frågat mig om jag är beredd att medverka till att lindra effekterna av uppsägningar inom sjukvården i länet, exempelvis genom ekonomiska resurser för senareläggningar. Det är väsentligt för svensk ekonomi att förändringsarbetet i den kommunala sektorn fortsätter. Även kommuner och landsting måste delta i ansträngningarna för att förbättra de offentliga finanserna. Det är också viktigt för de många människor som är beroende av den offentliga sektorns tjänster att nya kunskaper och ny teknik omsätts i en utvecklad och effektiv organisation. Inom den kommunala sektorn råder en bred enighet om betydelsen av effektiviseringar för att bättre kunna tillgodose väsentliga behov av t.ex. barnomsorg, skola, äldreomsorg och hälsooch sjukvård. Någon förstärkning av den kommunala ekonomin genom en ökning av statliga anslag är inte möjlig. En sådan lösning skulle ytterligare öka det statliga budgetunderskottet liksom lånebehovet. Jag anser att det i dag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera kraven på besparingar med kraven på att hänsyn tas till arbetsmarknadssituationen, dvs. uppnå omstruktureringar i acceptabla former. Detta bör vara möjligt mot bakgrund av nu aktuella bedömningar av den kommunala ekonomin och genom samverkan med länsarbetsnämnderna. Många offentliga arbetsgivare satsar nu på bl.a. utbildning och olika omplaceringsåtgärder. Genom utbildning anpassas kompetensen till förändrade arbetsuppgifter. Samtidigt förbättras förutsättningarna för att i framtiden bedriva verksamhet med högre kvalitet och på ett effektivt sätt. I samverkan med länsarbetsnämnden kan möjligheterna till utbildningsvikariat och bidrag till företagsutbildning utnyttjas. Kommunernas arbete med kompetensutveckling och effektivisering kommer att leda till dels ytterligare kvalitetsförbättringar, dels ett lägre tidsbehov för given volym arbetsuppgifter. Med tanke på den stora ökningen av bl.a. antalet äldre och av övriga tunga kommunala uppgifter är detta en nödvändig utveckling. Frågan om stöd till utbildning bör lösas genom lokala förhandlingar mellan länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar på samma sätt och enligt de regler som gäller för övriga arbetsmarknaden. Jag har i överläggningar med AMS understrukit betydelsen av att Arbetsmarknadsverket aktivt arbetar för att i samverkan med kommuner och landsting uppnå sådana lösningar att personal i största möjliga utsträckning på ett meningsfullt sätt kan bli kvar hos kommunerna med olika uppgifter. Kompetensutveckling är grunden. För det andra har Göran Magnusson frågat mig om jag är beredd att överväga att placera kommunerna Jag kan inte i dag kommentera behovet av att inplacera en viss kommun i stödområde. Det görs emellertid fortlöpande en analys av situationen i utsatta kommuner och regioner för att avgöra frågan om inplacering skall ske. För det tredje har Göran Magnusson frågat mig om regeringen planerar nya statliga investeringar eller sysselsättningsskapande beställningar i Västmanland. I fråga om infrastrukturella satsningar har riksdagen i enlighet med regeringens proposition 1992/93:176 om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. beslutat om stora satsningar som kommer Västmaland till del. Jag tänker då t.ex. på utbyggnaden av Mälarbanan som ingår som en del av Banverkets grundsatsning för perioden 1994--2003. Även i fråga om vägar görs och kommer satsningar att göras under samma period i form av t.ex. utbyggnad av E 18 till motorvägsstandard. Utöver de infrastrukturella satsningarna har länet även tilldelats 32 miljoner kronor för ROT Huruvuda det blir några ytterligare investeringar utöver vad jag redogjort för handläggs av Slutligen har Göran Magnusson frågat mig om jag är beredd att tillföra länsarbetsnämnden i Västmlands län resurser av en sådan omfattning att samma andel av de arbetslösa kan omfattas av åtgärder 1993 som 1991. Vad gäller de arbetsmarknadspolitiska medlen råder en decentraliserad beslutsordning. För att uppnå de bästa resultaten bör också besluten fattas så nära den lokala arbetsmarknaden som möjligt. Detta innebär att regering och riksdag fastställer en övergripande ram och anger mål och riktlinjer för hur dessa medel skall användas. Sedan fördelas medlen mellan länen av AMS, varvid hänsyn tas till situationen på arbetsmarknaden inom respektive län. Länsarbetsnämnden avgör slutligen hur medlen skall användas inom länet. Arbetsmarknadsverket det väl ställt vad gäller anslag av medel. Arbetsmarknadsverket har tilldelats så mycket resurser att antalet personer som anvisas arbetsmarknadspolitiska åtgärder nått de högsta nivåerna någonsin under hela efterkrigstiden. Ändock tyder en del på att verket kommer att ha pengar över vid detta budgetårs utgång.
Fru talman! Samtidigt som jag tackar statsrådet för svaret kan jag inte dölja att jag är besviken över innehållet. Det manifesterar regeringens inställning att det som hittills är gjort för att motverka arbetslösheten är det som kan göras -- ytterligare insatser är inte aktuella. Svaret kan sammanfattas i att kommunerna, inklusive landstingen, har sådan ekonomi att de kan klara av problemen, att ytterligare investeringar i Västmanland är en fråga för kommunikationsministern, att stödområdesplacering för kommuner inte kan kommenteras nu och slutligen att beslutsfattandet inom arbetsmarknadsmyndigheterna är decentraliserat och att de har pengar så det räcker och kanske t.o.m. blir över. Sedan jag framställde interpellationen har den totala arbetslösheten i riket sjunkit med ett par tiondelar, enligt statistiken. I Västmanland har antalet arbetslösa däremot ökat. Fler och fler människor känner uppgivenhet, ja, besvikelse över att inte behövas på arbetsplatsen. Börje Hörnlund besökte västra Västmanland för en vecka sedan. På Stora torget i Köping mötte statsrådet många arbetslösa. Om alla arbetslösa i kommunen hade kommit dit hade det varit ungefär 2 500 personer på torget. Vi brukar ofta ha politiska möten på Stora torget i Köping, och det är väl egentligen bara Olof Palme och Gunnar Sträng som har kunnat samla bortåt 3 000 människor på torget. Men de mötena präglades inte av uppgivenhet och besvikelse, utan av förtröstan och framtidstro. Det mer informella möte som Börje Hörnlund hade gav ett bra intryck av hur människor i dag upplever sin situation. Börje Hörnlund fick ta del av ilskan över orättvisa a-kasseregler och besvikelsen över regeringens passiva inställning till de arbetslösa. Samma måndag var det ett möte i Västerås, där borgerliga riksdagsledamöter från länet hade ett svettigt sammanträffande med demonstrerande arbetslösa tjänstemän. Mötet blev så pass jobbigt att en av riksdagsmännen fick tillgripa argumentet att hans personliga uppfattning om a-kasseförslaget inte stämde med regeringens. Därmed återgår jag mera direkt till svaret och mina frågor. Börje Hörnlund säger nu att han inte har några pengar till kommunerna. Nej, han har egentligen bara pekpinnar. Den tidigare uppmaningen i höst, att offentlig sektor skulle sluta avskeda folk, åtföljdes inte av några pengar. Den senaste överläggningen med de båda kommunförbunden resulterade i ett nytt uttalande, om att det nu är rätt tid att höja kompetensen, dvs. utbildning för att skapa vikariat. Wibble och Hörnlund talar enstämmigt om att det inte finns några nya pengar till kommunerna. I interpellationssvaret slår Börje Hörnlund vakt om omvandlingstrycket i kommuner och landsting, dvs. att bristen på pengar skall leda till rationaliseringar. Sedan säger statsrådet så här: ''Jag anser att det i dag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera kraven på besparingar med kraven på att hänsyn tas till arbetsmarknadssituationen.'' Det är ett uppseendeväckande uttalande, inte minst i relation till den utredning om de kommunalekonomiska effekterna som Hallstahammars kommun har gjort av akasseförslaget, som skall beslutas här i riksdagen om någon dag. Utredningen visar på stora kommande kommunala kostnader, som ytterligare försvårar möjligheten att behålla verksamhet i kommunerna och därmed personal. Hallstahammarsutredningen är andra sidan av det som TCO och LO har studerat när det gäller effekterna av a-kassepropositionen, dvs. kraftigt höjda socialbidragskostnader i Hallstahammars kommun, från budgeterade 13--14 miljoner till bortåt 100 miljoner kronor, dvs. ungefär åtta gånger så mycket. Jag har tagit upp kommunikationsinvesteringar, och i länet finns stora sådana behov. Jag vill peka på den s.k. Bergslagspendeln, Västerås--Fagersta-- talet. Där har man nu gjort investeringar, och man har fått extra pengar.

Bl.a. kommer mindre vägar och glesbygdsområden att få stå tillbaka, om en så stor del av pengarna måste satsas för att fullfölja Bergslagspendeln. Det är ju viktigt från många andra synpunkter, inte minst att Bergslagspendeln får gå ända upp till Ludvika. Där fordras det samverkan över länsgränsen.
Fru talman! Bergslagen var industrialismens vagga, och bruken och de stora företagen i dessa bygder var en välsignelse för orterna -- de är det fortfarande, där företagande av det formatet finns kvar. Men det var samtidigt en olycka för bygderna. Entreprenörerna togs nämligen ganska ensidigt om hand av bruken, i stället för att folk blev egna företagare, som på vissa andra platser i landet, där människor växte upp i fattigdom och inte hade annat än stenbrytning att ta till. När kriserna kom hamnade man på defensiven; man lade ner i stället för att utveckla företagsamheten. Det skedde då en politisk låsning, som stämde ganska väl överens med bruksandan. Man flyttade över kravet på trygga arbeten från bruksledningen till politikerna. Tråkigt nog har vissa politiker tagit på sig den uppgiften i alltför stor utsträckning. Det här är en olycka. Det är inte politikernas roll att ordna jobb, utan deras roll är att lägga till rätta, så att vanliga människor, entreprenörer, kan skapa sysselsättning och bli arbetsgivare och producenter. Där råder i dag en stor brist i hela det svenska samhället. Jag kommer från Västmanlands län, och jag vill tillföra den trakten resurser, så att vi kan klara framtiden på ett hyggligt sätt för människorna där. Det sker en hård utslagning. Göran Magnusson gjorde en beskrivning som är helt korrekt. Det finns mängder med arbetslösa. Situationen i t.ex. Köping, Arboga och Kungsör är mer skrämmande än den är i Uddevalla. Det har inte funnits någon möjlighet att flytta fram positionerna och göra dessa områden till stödområden. Däremot har Bergslagen fått del av det stödet. Det här är egentligen en följd av att politikerna under alltför lång tid underlåtit att lägga till rätta för företagandet. Nu står vi inför ett gigantiskt problem. Det talas om att man måste ordna 1 miljon nya jobb på tio år, eller 100 000 per år, i den konkurrensutsatta sektorn. Om vi flyttar ner det till Bergslagsområdet, Västmanlands län, handlar det om 30 000 nya jobb, eller 3 000 nya jobb per år. För Magnusson och jag kommer från, är det 5 000 nya jobb, eller 500 nya jobb per år i den konkurrensutsatta sektorn. Det är en gigantisk uppgift som väntar entreprenörer, både redan etablerade och nya företag, och framför allt massor av nya människor som måste bli företagare. Hur skall man stimulera fram ett nytänkande hos människor så att de vill bli företagare, i stället för att förlita sig på politiker, som de har gjort alltför länge? Företagspolitiken måste vara långsiktig. Det kräver att vi är överens mellan blocken. Hur blir vi det? Ingen vill bli företagare i ett samhälle där man inte känner till spelreglerna för mer än kanske 1--3 år framåt i tiden. För företagande som sträcker sig över flera generationer gäller det att det finns en kontinuitet i skattepolitiken. Det måste finnas en vilja att ha företag. För att det över huvud taget skall startas några företag måste det finnas förståelse för företagarnas problematik. Det finns i dag samma uppfinnarförmåga i Sverige som det fanns under 1800-talet, då de stora svenska företagen växte fram. Det exporteras uppfinningar från Sverige för mellan 800 och 900 miljoner kronor netto. Detta skulle räcka till produktion i landet på mellan 30 och 50 miljarder. Innovatörerna finns i Sverige, precis som förr. Svenskarna är ett duktigt folk, men ingen vill driva företag i Sverige. Varför är det på det viset? Göran Magnussons ord faller så, att man tror att det enda som gäller för Socialdemokraterna är att den offentliga sektorn skall vara arbetsgivare. Vi har försummat så mycket när det gäller eget företagande och stimulans av sådan verksamhet att det måste till ett nytänkande. Tack så mycket!
Fru talman! Det innevarande verksamhetsåret har Arbetsmarknadsverket fått 5 % över av anslagna medel. Jag måste konstatera att Arbetsmarknadsverket i dag verkligen inte lider brist på pengar. Det ser ut att bli ett överskott, även om man denna vinter lyckas få in 7--8 % av de öppet arbetslösa i olika åtgärder. Det hoppas jag att man får. Allt måste göras för att hålla nere den öppna arbetslösheten. Det är en mycket svår uppgift att nå denna nivå. Det kräver att alla goda krafter, inte minst småföretagen och kommunerna, ställer upp och hjälper till som anordnare och arbetsgivare. I februari skall det läggas en regionalpolitisk proposition om stödområdena. Som Göran Magnusson vet pågår det ett beredningsarbete där landets samtliga kommuner analyseras mycket noggrant. Man tittar på den långsiktiga utvecklingen, hur arbetsmarknaden i dag ser ut och hur ålderssammansättning och annat påverkar situationen. A-kassan skall debatteras i morgon. Eftersom Göran Magnusson nämnde mötet på Stora torget kan jag säga att jag sedan i höstas och fram till nu har mött många församlingar liknande den jag mötte på Stora torget. Diskussionen har framför allt gällt de fem karensdagarna och 80 procentsnivån. Såvitt jag förstår har oppositionen, i form av Göran Magnusson, beslutat att i morgon rösta för 80-procentsnivån. Det finns nämligen inget 90-procentsyrkande. Fem karensdagar är också accepterat av Socialdemokraterna. Det stora flertalet av dessa sammankomster är trevliga, men frågorna är av den arten att de kan riktas till företrädare för i princip alla partier. Låt mig påminna om att Socialdemokraterna i Norge har medverkat till en ersättningsnivå i akassan på 62 %. Jag skall också ta upp kommunerna. Kommunerna får en extra tilldelning på 4,2 miljarder kronor nästa budgetår. Det har riksdagen beslutat. Ett stort antal landsting har redan ingått övergripande avtal med länsarbetsnämnderna. I många fall blir hela personalen kvar. I Skaraborgs kommun, t.ex., satsar man på kompetensutveckling för 3 000 av sina anställda. Därmed får 700 människor chans att vikariera. Det finns många andra exempel. När det gäller omvandlingstrycket kan jag säga att jag tidigare har sysslat mycket med hälso och sjukvårdsfrågor. När jag arbetade med de frågorna låg patienterna i princip inne tre veckor för en höftoperation. Nu staplar de ut efter ett par dagar. Man låg inne en vecka för en starroperation. Nu ligger man över huvud taget inte inne. Såvitt jag förstår av mina träffar i dag med sakkunniga på detta område går denna utveckling väldigt fort inom hälso och sjukvården. Det är bra. Då finns det mer tid, kraft och pengar till den viktiga omvårdnaden av de riktigt gamla. Det är ju ett jobb som inte går att rationalisera. Det handlar om mänsklig omvårdnad. Det går inte att räkna på a-kasseförslaget. Ingen vet vad det innebär förrän i vår, i och med generösa övergångsbestämmelser osv. Jag hoppas att vi är överens om att ambitionen skall vara att inte få ett större antal människor som går den eviga rundgången, dvs. a-kassa -- åtgärd -- a-kassa -- åtgärd osv. Ambitionen skall vara att så fort som möjligt få tillbaka en fullgod ordinarie arbetsmarknad, där man har olika möjligheter att själv kvalificera sig för en ny period. Jag berörde kostnadsläget i den förra interpellationsdebatten, Carl Olov Persson. Kostnadsläget är gynnsammare än någonsin. Det kommer vi att ha mycket nytta av framöver. Parterna har också tagit ett mycket stort och berömvärt ansvar genom att täcka in en bit av 1995. Då finns fasta spelregler. Vid det framtida beslutsfattandet i regering och riksdag och på läns och kommunnivå måste hela tiden frågan om hur detta slår när det gäller framtidstron hos små och medelstora företag och nyttiga entreprenörer finnas i bakhuvudet. Det är jag övertygad om.
Fru talman! Statsrådet Hörnlund framställer problemen och svaren på frågorna så, att det ibland döljs att arbetslösheten i Västmanland och i riket faktiskt har fördubblats under den tid som Börje Hörnlund har varit arbetsmarknadsminister. Det finns anledning att peka på det förhållandet. Att exempelvis länsarbetsnämnderna har fått mer pengar tar inte bort det faktum att flera människor nu står utanför arbetsmarknaden. De är öppet arbetslösa. Jag syftar faktiskt till att försöka öka andelen människor som inte behöver vara öppet arbetslösa. Börje Hörnlund hänvisar till förslag som skall debatteras i kammaren i morgon och på onsdag. Det finns förslag från oppositionen som enligt vår uppfattning skulle leda till att ungefär 100 000 Västmanland, skulle kunna övergå från öppen arbetslöshet till någon form av åtgärd eller reguljärt arbete. Det är sådant som vi gemensamt skulle kunna ta sikte på. Börje Hörnlund tycker att vi gemensamt borde kunna lösa detta genom generösa övergångsregler. Talet om generösa övergångsregler i a-kassan är litet förrädiskt. Det leder tanken till att situationen inte är så besvärlig. Huruvida Hallstahammar har räknat exakt rätt eller fel kan alltid diskuteras. Om man säger att socialbidragskostnaden inte ökar åtta gånger utan fyra handlar det fortfarande om ett belopp som utifrån det kommunalekonomiska perspektivet ter sig ohanterligt. Om beloppet skulle öka från 13 miljoner till 50 miljoner är redan det mycket besvärligt. Jag tror inte att det finns någon anledning att hoppas för mycket på generösa övergångsbestämmelser. När det gäller den kommunala ekonomin säger man nu att kommunerna har tilldelats 4,2 miljarder för nästa år. Det var emellertid pengar som man avstod från att dra in. Jag medger att pengarna finns och att de kan göra nytta. Men det låg ingen större generositet bakom det här. Det har talats om företagandet, om löften och om vad man egentligen skall göra. När Börje Hörnlund besvarade en av mina interpellationer hösten 1991 gällde det att sänkt skatt för små företag, sänkt förmögenhetsskatt, slopad omsättningsskatt på aktiehandel, avskaffade löntagarfonder, privatisering av statliga företag, ökad utbildning, grundlagsskydd för privat ägande, slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift, karensdagar i sjukförsäkringen, a-kassan m.m. skulle leda till att det skulle bli flera arbetstillfällen i Sverige. Trots dessa åtgärder och nya förslag har arbetslösheten fördubblats. Jag tycker att man i första hand skall diskutera vad man kan göra åt det.
Fru talman! Jag vill vända mig till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund och säga att jag tror att Västmanlands län har drabbats hårdare än några andra län. Under den senaste tiden gäller det framför allt regionen Köping-- Arboga--Kungsör, med tanke på den utslagning som kommer att ske inom sjukvården. Det sker en centralisering till länshuvudstaden, som det i länet råder delade meningar om. Jag skulle vilja ha arbetsmarknadsministerns hjälp med att skapa en respit för regionen västra Mälardalen för att denna skall kunna ta sig ur sina problem. Det området skulle behöva bli ett tillfälligt stödområde. Samtidigt kan man ställa krav på politikerna i regionen så att de ser till att det blir en respittid. När de första personerna kommer att utförsäkras i slutet av 1996, enligt de nya regler som kommer att antas, måste något vara på gång. En långsiktig företagsamhet måste stimuleras. Som Göran Magnusson påpekade var vi några politiker som besökte Västerås och fick det litet hett om öronen. Jag skyllde inte ifrån mig på något sätt. Jag talade bara om att jag inte kan ge någon kortsiktig tröst i den situation som vi befinner oss i. Vi måste se till att vi fram till 1996, när de första utförsäkras, har ordnat ett bättre sysselsättningsläge. Företagsamheten måste komma i gång igen. Vi har nått vägs ände. Det måste faktiskt konstateras att vi inte har möjligheter att anställa så många fler i den offentliga sektorn. Vi måste vara mycket hovsamma med de offentliga utgifterna. Vi kan inte höja skatterna, och vi kan inte heller låna ytterligare. 1980-talets möjligheter togs inte till vara. Socialdemokraterna tog inte Sverige ur krisen under den här tiden. Det måste nu ske -- kanske under något oordnade former. Jag beklagar detta. Men jag kan samtidigt konstatera att skadan är skedd. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern att göra något för att den här regionen skall få stöd under en period. Ställ gärna krav på politikerna i regionen.
Fru talman! Göran Magnusson vet mycket väl att sviterna från 1980-talet har kostat hundratusentals människor deras arbete. Jag vill säga att jag inte var med om att prissätta Sverige ur världsmarknaden. Jag var inte med om att spekulera sönder Sverige. Jag bär i mycket stor utsträckning följderna av det som har hänt. Jag har haft många anledningar att studera orsak och verkan. Min bedömning är att det här är en mycket större börda att bära än den internationella lågkonjunkturen. Arvet från senare delen av 1980 talet när Sverige ''rusade'' på olika sätt har kostat många jobb. Ovanpå det måste man lägga den internationella lågkonjunkturen, som jag tyvärr inte heller kan göra något åt. Även om den dåtida regeringen inte ensam kan lastas för allt som hände var det den regeringen som regerade då och inte den nuvarande regeringen. Den nuvarande regeringen bär följderna. Därför saknar jag faktiskt ett större ansvarstagande ifrån socialdemokraternas sida. Till Carl Olov Persson vill jag säga att KAK redovisade siffror för mig som är dåliga. Den här interpellationen liksom den föregående behandlar dock en stark industriregion. Den här regionen kommer säkert tillbaka. I dag har man bekymmer, och regionen skall bedömas utifrån det i framtida överväganden.
Fru talman! Jag känner till det beredningsarbete som pågår när det gäller stödområden. Jag skall inte pressa den debatten ytterligare. Jag accepterar i och för sig att beredningsarbetet måste fortgå. Det hade dock varit mera hugnesamt om det uttalande som Börje Hörnlund senast gjorde, där problemet uppmärksammades, hade funnits med i svaret. Den delen saknades helt i interpellationssvaret. Fru talman! Låt mig ta upp diskussionen om sviterna från 1980-talet. Det vanligaste resonemanget går ut på att det var Socialdemokraternas fel på 1980-talet då det rådde högkonjunktur. Regeringen har egentligen inget eget ansvar alls. Det är så man uppfattar regeringsdiskussionen i den här frågan. Börje Hörnlund saknar i dag Socialdemokraternas ansvarstagande i den här situationen. Socialdemokraterna saknade faktiskt borgerlighetens, oppositionens, ansvarstagande när man i denna kammare lade fram förslag till åtstramningsåtgärder. Börje Hörnlund, hans partikamrater och de övriga borgerliga partierna tvingade regeringen att avgå. Man avsatte regeringen på grund av att regeringen ville vidta åtgärder för att förhindra den galopperande inflationen. Det kan Börje Hörnlund också dra fram. Det är mera klädsamt med det gemensamma ansvarstagandet om man talar om hela situationen i stället för bara det som passar för ögonblicket. Börje Hörnlunds parti krävde också valutaavreglering. Hösten 1991 sade Börje Hörnlund till mig att valutaavregleringen var ett av skälen till att det hade gått illa för svensk industri. Börje Hörnlund och hans parti krävde också att regeringen snabbt skulle lägga fram förslag om valutaavreglering. Fru talman! Börje Hörnlund kanske tycker att vi borde kunna bli överens i större utsträckning när det gäller a-kassan och att det finns gemensamma beröringspunkter. Jag har uppfattat det så att Socialdemokraterna under lång tid har visat berdvillighet att diskutera och komma överens om ett förslag beträffande a-kassan. Det har inte gått att komma överens. Det kan väl inte bara bero på att Socialdemokraterna har haft principer i diskussionen som har gjort att det har blivit litet svårare. Jag håller med Börje Hörnlund när det gäller sjukvårdens rationalisering och att teknik m.m. leder till att det måste ske förändringar. Det är inte detta jag diskuterar. Jag tycker bara att det är okänsligt att upprätthålla omvandlingstrycket genom att det nu är brist på pengar. Västmanlands läns landsting har faktiskt inte lyckats komma överens med Börje Hörnlunds ''avdelning'' på Länsarbetsnämnden i Västmanland om hur det skall kunna lösas så att man får en sådan volym att personal kan kvarstanna i tjänst tills arbetsmarknaden blir bättre. Avslutningsvis vill jag hänvisa till Carl Olov Perssons resonemang att politikerna i KAK skall ha tryck på sig att ordna det här. Jag vill slå fast att sysselsättningen är statens ansvar. Det är inte lokalpolitikernas ansvar.
Fru talman! I morgon kommer det att vara en stor diskussion om a-kassan. Jag avstår från att kommentera det nu. Låt mig bara påminna Göran Magnusson om att vi deltog i det populära tvångssparandet som drog in ett par procentenheter. I lågkonjunkturen har ett tiotal miljarder betalats ut, vilket var meningen. Det var dock inte enbart angenämt ute på mötena då heller.

Fru talman! Eva Johansson har frågat mig dels hur frågan om utvecklingen av den högre utbildningen i Stockholmsregionen i dag bereds i Utbildningsdepartementet, dels om regeringen är beredd att skyndsamt tillsammans med företrädare för regionen låta utreda förutsättningarna för att lokalisera ytterligare högre utbildning till Södertörn i syfte att uppnå bättre regional balans. Jag vill inledningsvis framhålla följande. Enligt preliminär statistik kommer det innevarande läsår att finnas omkring 175 000 helårsstudenter i högre utbildning inom Utbildningsdepartementets område. Det innebär en ökning om ca 35 % jämfört med utgångsläget 1990/91. Detta har kunnat ske inte bara genom de ökningar som riksdag och regering beslutat om, utan också genom ett ökat platsutnyttjande. Fler studenter än någonsin har härigenom kunnat antas till högre utbildning. Genom 1993 års universitets och högskolereform har universitet och högskolor fått en friare ställning i förhållande till statsmakterna. De har givetvis en större frihet att anta studenter och ange förkunskapskraven, att organisera utbildningen och att betämma kursutbud. Nu liksom tidigare gäller att universitet och högskolor själva bestämmer vad de skall förlägga sin utbildning. Riksdagen har i vårens proposition om högre utbildning, med avsteg från huvudprincipen om att lokaliseringsfrågor är varje universitets och högskolas eget ansvar, och med hänvisning till den forskningsmiljö som etablerats i Novum, Huddinge, beslutat att Stockholms universitet bör förlägga viss utbildning i anslutning till verksamheten där. Vid sidan av detta har Stockholms universitet, utan regeringens medverkan, lokaliserat Institutet för datorstödd företagsledning till Haninge. Ett intressant samarbete har på detta sätt kommit att uppstå mellan utbildningar med ekonomiska, humanistiska, medicinska och tekniska inriktningar. Genom de verksamheter som Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Högskolan för lärarutbildning har förlagt till Södertörn finns där för närvarande ca 3 000 studenter. Detta motsvarar i omfattning en medelstor högskola i vårt land som t.ex. Utbildning och forskning i Stockholmsområdet har en vital betydelse för hela vårt land. Denna nationella roll skall förenas med den betydelse utbildningsutbudet har för just huvudstadsregionens unga.

Trots att Stockholmsregionen sammantaget har en högre andel högutbildade än många andra regioner är samtidigt konkurrenskraven på arbetsmarknaden hårdare. Det innebär att regionen volymmässigt är underförsörjd på egen utbildningskapacitet. Högutbildade måste Stockholmsområdet är att de är specialiserade, i de flesta fall stora och att de i de flesta fall saknar expansionsmöjligheter på plats. För närvarande pågår inom Stockholmsregionen. Jag vill för min del understryka det angelägna i att den fortsatta utbyggnaden kan ske på ett sådant sätt att huvudstadens naturliga styrka kan tas till vara. Stockholmsområdet har ett unikt läge i den nya Östersjöregion som avtecknar sig efter Östeuropas frigörelse. Det är min uppfattning att detta läge bäst kan tas till vara genom tillskapandet av en tät akademisk miljö där universitet och högskolor och andra vetenskapliga institutioner kan befrukta varandra. Möten människor emellan skall främjas. Min utgångspunkt vid bedömningen av utbyggnadsplanerna för den högre utbildningen i Stockholmsregionen är alltså kvalitet. n ytterligare beredning av frågan om hur den högre utbildningen bör utvecklas i Stockholmsområdet bör -- såvitt det ankommer på regeringen -- anstå till dess att den nu pågående studien slutförts. Detta utgör mitt svar på fru Johanssons två frågor.